Fru talman! Anställningsskyddet är ett mycket viktigt inslag i den svenska arbetsrätten. Beslut om den lag som garanterar anställningsskyddet har fattats av den här riksdagen med en ganska bred enighet. Självfallet är anställningsskyddet och anställningstryggheten någonting som vi måste slå vakt om också i framtiden. De förslag till förändringar som vi i dag har att ta ställning till innebär inte att detta grundläggande anställningsskydd på något sätt träds för när. Det kvarstår i samma omfattning som tidigare. Däremot är det helt klart att man måste lära av erfarenheten också när det gäller den här typen av frågor. Vi måste se på det praktiska utfallet, och vi måste vara beredda att anpassa lagstiftningen efter de problem som finns. Vi kan konstatera att anställningsskyddslagen, sådan som den nu ser ut, har skapat vissa svårigheter för nytillträdande på arbetsmarknaden. Det är i och för sig ingenting konstigt, för anställningsskyddslagen har ju varit till för att | garantera sysselsättningen för dem som redan finns på arbetsmarknaden, för dem som redan har jobb. Då är det naturligtvis lätt hänt att de som står utanför drabbas av svårigheter. Därför är det bra att vi nu gör modifikationer i anställningsskyddslagen, så att vi kan lösa de problemen eller åtminstone göra dem mindre. De viktiga förändringarna är — vilket har nämnts flera gånger under dagens lopp — att man öppnar dels en generell möjlighet till provanställning, dels en möjlighet till tillfällig anställning vid arbetstoppar. Egentligen tycker jag, fru talman, att den ganska våldsamma debatt som har uppstått kring det här förslaget är en storm i ett vattenglas. Alla var ju en gång eniga om att man skulle ta med en rätt till provanställning i lagen. Även de fackliga organisationerna ställde på sin tid upp på detta. F. n. finns avtal som skapar möjligheter till provanställningar på ungefär 90 70 av arbetsmarknaden. Det rör sig alltså om en egentligen allmänt godtagen princip. Jag har bland de många socialdemokratiska debattörer som jag lyssnat på hittills inte hört att någon riktigt lyckats förklara varför den allmänt godtagna principen om rätt till provanställning liksom till tillfällig anställning vid arbetstoppar plötsligt blir helt förkastlig, ett hot mot anställningstryggheten, något som kommer att drabba medlemmar i LO-kollektivet osv., om den införs i lagen. Verkligheten är ju den att de förändringar som föreslås inte hotar eller försämrar anställningstryggheten för någon enda människa som i dag har ett jobb. Däremot möjliggör de för en del människor som nu står utanför arbetslivet att få en bättre chans till en anställning. Framför allt är reformen viktig för de allra minsta företagen. Jag tänker på ensamföretagare som får en tillfällig arbetstopp och som då skulle behöva hjälp. I dag kan vederbörande inte anställa en person med mindre än att han eller hon plötsligt förklarar sig beredd att gå in i Svenska arbetsgivareföreningen eller på annat sätt skaffar sig ett kollektivavtal för att få en avtalsreglering om provanställning. Det är väl — låt mig säga så — bara mänskligt att en ensamföretagare, som kanske inte räknar med att på sikt kunna ha några anställda utan som vill täcka ett bara tillfälligt behov, drar sig för en sådan omgång för att få någon som hjälper honom eller henne under loppet av några månader. Och så blir det ingenting av — nyanställningen kommer aldrig till stånd. Den unga människa som hade kunnat få jobbet under några månader erhåller aldrig den chansen, på grund av en egentligen ganska byråkratisk regel. Vem har glädje av det? Vem får en större anställningstrygghet därför att en ung människa i detta fall gick miste om litet arbetserfarenhet under några månader? Det kan också vara fråga om en ensamföretagare som kanske vill utvidga sin verksamhet men som är litet osäker i den nya situationen som arbetsgivare och vill pröva sig fram genom att försöksvis engagera någon person som han eller hon känner till. Vem får sin anställningstrygghet försämrad, om man öppnar en möjlighet för denna ensamföretagare — det må vara en lantbrukare, en bilreparatör eller en hantverkare av något slag — att anställa en person på prov, utan att företagaren först har gått in i Svenska arbetsgivareföreningen och utan att först ha gått in under ett kollektivavtal? Nej, jag måste säga att det socialdemokratiska kategoriska avstyrkandet är onödigt. Det är ett spel för gallerierna. Det är inte i någon människas intresse som man går fram på detta sätt, och de brösttoner som förekommer i debatten är särskilt orimliga när det gäller att lagfästa en praktiskt taget allmänt accepterad regel på en liten sektor av arbetsmarknaden i syfte att öppna litet större möjligheter att anställa människor på prov eller under arbetstoppar. Detta tycks ha blivit en symbolfråga i stil med den eviga debattfrågan om 200-kronorsregeln beträffande skadestånd i arbetstvister. Det gäller en regel som bara har ett symbolvärde men som saknar egentlig praktisk betydelse. Jag tycker att det här är en ovanligt misslyckad fråga att bygga upp något slags klasskampsdebatt på. Lagförslaget innebär, som regeringen har lagt fram det och som utskottsmajoriteten med smärre justeringar har ställt sig bakom det, ett vaktslående kring den grundläggande anställningstryggheten, med vissa anpassningar som gör att en del olägenheter med den nuvarande utformningen av lagstiftningen kan undanröjas. Däremot måste jag tyvärr säga att de moderata reservationerna innehåller tendenser till allvarliga urholkningar av denna anställningstrygghet, och det tycker jag är bekymmersamt. Dit hör t.ex. att man går emot den tidsregel som gäller för anställning vid arbetstoppar och som alltså innebär att man får tillfälligt anställa en person för högst sex månader under en tvåårsperiod. Denna begränsning vill moderaterna ta bort. De godtar en sexmånadersregel. Men i stort sett dagen efter anställandet kan man göra en ny tillfällig anställning för sex månader. Genom att ta bort den tidsmässiga begränsningen öppnar man slussarna för mycket omfattande användning av anställning för tillfälliga arbetstoppar. Därmed är risken väldigt stor att denna möjlighet kommer att användas på ett helt annat sätt och för helt andra syften än vad som avsetts från början. Tyvärr innebär den moderata reservationen att i praktiken en möjlighet öppnas att kringgå trygghetslagarna. Det är naturligtvis någonting som vi för vår del inte kan medverka till. Därför avvisar vi också moderaternas förslag. En annan moderat reservation innebär ytterligare ett allvarligt oroväckande förslag — nästan ett undanröjande av turordningsreglerna. Man vill alltså att arbetsgivaren, om han finner särskilda skäl, skall kunna förbigå turordningsreglerna. Det finns ingenting i den moderata reservationen som begränsar arbetsgivarens rätt att själv bedöma när det finns sådana skäl eller inte. Om jag läser reservationen rätt är det alltså i praktiken beroende på arbetsgivarens eget godtycke om han eller hon skall tillämpa turordningsregeln eller inte. Därmed har vi i praktiken ingen turordningsrätt. Jag har i och för sig all förståelse för de praktiska problem som man har åberopat från moderat håll. Men om man vill bibehålla grundtanken med turordningsregler kan man inte släppa loss på det sätt som moderaterna föreslår, utan då måste man gå fram förhandlingsvägen, såsom nu gäller. Det finns faktiskt också mångfaldiga exempel på att man har kunnat lösa dessa turordningsfrågor genom förhandlingar. Det ligger ju också i fackets intresse att inte ett företag i kris skall stå på näsan. Det är lika mycket, skulle jag vilja tro, i fackets intresse som det är i ägarpartens intresse att lösa dessa problem på ett sådant sätt att företaget kan fortsätta. Dessa reservationer är, som jag ser det, de allvarligaste av de moderata reservationerna, för de riktar grundskott mot vitala delar av anställningstryggheten. Men det finns också en del andra underligheter, t.ex. den moderata reservationen när det gäller ikraftträdandet. Man skall alltså undanröja redan befintliga avtal. Jag tror att detta är någonting som vi måste hantera med väldigt stor försiktighet. Det är viktigt att riksdagen visar respekt för ingångna avtal. De löper ut vid årsskiftet, och sedan får man förhandla utifrån den nya situationen. Man har också möjlighet att ta upp förhandlingar och diskussioner under löpande avtalsperiod, om parterna är ense om det. Jämförelsen med medbestämmandelagen tycker jag inte är särskilt vettig. Medbestämmandelagen innebar ju att man införde ett helt nytt system för relationerna mellan arbetsmarknadens parter. Det gjorde naturligtvis att det var praktiskt taget omöjligt att ha både medbestämmandelagen och de gamla avtal som gällde företagsnämnder osv. Därför var det nödvändigt att låta lagen ta över. Men den lagstiftning det här är fråga om innebär inte något nytt system, utan den innebär en lagfästning av ett system som redan finns på arbetsmarknaden. Då har man ingen anledning att lagstiftningsmässigt undanröja träffade avtal. När det gäller förslaget att man nu skulle stifta lag om att ungdomar som genomgår utbildning ute på företagen inte skall räknas som anställda, så tycker jag bara att det är litet onödigt klåfingrigt. Initiativet till att undanröja det här problemet har redan tagits av arbetsmarknadsministern. Det framgår också av propositionen att man skall ta itu med de frågorna. Man har även aviserat lagstiftning om man inte lyckas lösa problemet på frivillighetens väg. Jag tycker att det är en självklarhet att man först skall försöka lösa det på frivillig väg. Det är någonting som vi annars brukar vara eniga om i arbetsmarknadsutskottet — man skall inte lagstifta i onödan. Därför tycker jag att man borde kunna avvakta överläggningarna innan man tillgriper lagstiftning. Bo Finnkvist hävdade i sitt anförande för en stund sedan att detta förslag var ett allvarligt hot mot de kollektivanställda. Jag tror att jag genom det jag sagt tidigare har visat att det inte med sakskäl går att hävda att någon kommer att få sin anställningstrygghet försämrad genom denna lagstiftning. Bo Finnkvist redovisade sedan situationen i Hagfors, där det visat sig att trygghetslagstiftningen inte vållat några problem. Det är bara att notera med tillfredsställelse. Min enda kommentar till det är att Hagfors naturligtvis inte är världen, det är inte ens Sverige. Jag tror alltså inte att erfarenheterna från en tidningsannons i lokalpressen i Hagfors kan anses vara tillräcklig grund för att bedöma konsekvenserna av denna lagstiftning. Det finns betydligt bredare erfarenhetsmaterial att falla tillbaka på när man skall bedöma hur denna lagstiftning har fungerat, och jag tror att vi skall väga in resten av Sverige också i bedömningen av den här frågan. Till sist, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i alla delar och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! När det gäller tvåårsregeln, Pär Granstedt, har jag undrat litet över var gränsen för missbruk går. Nu har den fastställts till sex månader inom en tidrymd av två år. Det är inte missbruk. Men sex och en halv eller kanske åtta månader, vilket hade varit mer praktiskt, det är missbruk. Det vore intressant att få en förklaring till det. Pär Grankvist tar till väldigt starka ord, jag blir nästan litet fundersam. Våra synpunkter på turordningsreglerna grundar sig på praktiska erfarenheter. För mig, som har varit ute och jobbat i olika företag i tio år, är det också ett absolut faktum, Pär Grankvist, att om vår reservation skulle få majoritet i denna kammare skulle inte de fackliga organisationerna försvinna från företagen. Det skulle inte betyda någon allvarlig knäck för deras styrka. De skulle säkert fortfarande vara kvar som en naturlig och positiv del på den svenska arbetsmarknaden och i företagen och försvara de anställdas och sina intressen. Talet om att den moderata reservationens förslag skulle innebära fritt fram för den råe, fruktansvärde arbetsgivaren att missbruka regler m.m. är mycket överdrivet. Det är samma företagare, Pär Grankvist, som vi så ofta här i kammaren talar om skall hjälpa till och verkligen satsa för att lyfta Sverige ur krisen. Då har vi förtroende för honom. Men får han bara chansen tror vi att han kommer att utnyttja de stackars värnlösa människor som jobbar ute i våra företag. Så är det inte i verkligheten. När det gäller vårt krav att lagstiftningen skall gälla lika över hela avtalsmarknaden tycker vi att det är ett rättvisekrav för de människor och de företag som kan ha fördel av rätten att provanställa att samma regler gäller i startögonblicket, då lagen blir antagen. Vill man sedan ändra på detta ute på olika arbetsplatser och inom olika avtalsområden, och om man kan komma överens om det parterna emellan, får man väl göra det.
Fru talman! I mitt anförande redovisade jag några praktiska erfarenheter av den nuvarande lagstiftningen på det här området, och Pär Granstedt anmärkte, såvitt jag kan förstå, på att det var ett för litet underlag. Jag undrar nu om det finns några andra undersökningar att hänvisa till, för i så fall är jag tacksam att få ta del av dem. Vi har gjort en undersökning lokalt, och den fick det här resultatet. Jag tror på grund av det, att om man gör sådana undersökningar även på andra platser, kommer nog resultatet att bli ungefär detsamma.
Fru talman! Först vill jag informera Bengt Wittbom om att jag heter Granstedt. Vi träffas ju rätt ofta, så det kan vara bra att veta. När det gäller tillfällig anställning vid arbetstoppar undrar jag: Var går gränsen för missbruk? Jag kan hålla med om att vi kan diskutera var gränsen bör sättas, men jag tror inte att vi skall göra som moderaterna och inte sätta någon gräns alls. Då kan man i princip anställa en person på sex månader, och efter en eller två dagars uppehåll kan man anställa honom eller henne på sex månader till, och så kan man i princip hålla på hur länge som helst till dess att arbetsgivaren finner att nu är det lagom att avskeda vederbörande. Med det moderata förslaget öppnar man slussarna för missbruk genom att inte ha någon faktisk tidsbegränsning. Det är intressant att läsa moderaternas motion, som är ursprunget till det här förslaget. Motionärerna skall visa något exempel på när det kan hända olyckliga saker om man har en sexmånadersregel på två år, och det enda exempel man kan hitta på är vikariat. Den aktuella situationen uppkommer ofta i samband med vikariat, säger herr Bohman m.fl. Men alla som är bevandrade i arbetsrätten vet ju att när det gäller vikariat har man alltid rätt att anställa på begränsad tid, nämligen den tid som vikariatet avser. Det exempel som var själva grunden för moderaternas propå i det här fallet är helt enkelt inaktuellt. Det berörs inte av den här lagstiftningen. Därför tycker jag faktiskt att ni moderater, när ni upptäckte det här, kunde ha avstått åtminstone från denna reservation. Vad turordningsregler beträffar uttrycker vi inte något misstroende mot arbetsgivaren. Jag tror att arbetsgivaren sköter sitt jobb väldigt väl och arbetar utifrån de intressen som han eller hon skall arbeta utifrån. Men anledningen till att vi har turordningsregler är att vi vill se till, att även arbetstagarpartens intressen slår igenom i den här hanteringen. Det är inte att begära att arbetsgivaren skall ha det som utgångspunkt när han eller hon bestämmer turordningen, och därför behöver vi alltså en lagstiftning på det här området. Den lagstiftningen vill moderaterna i praktiken undanröja, vilket jag tycker är allvarligt. Får jag sedan säga till Bo Finnkvist att också jag har en smula praktisk erfarenhet, även om den inte är så stor just när det gäller Hagfors. Jag har nämligen träffat mängder av småföretagare som har kunnat berätta ur sin egen erfarenhet vilka möjligheter de hade haft, om de hade kunnat provanställa eller anställa tillfälligt. Det har de alltså fått avstå från. Det är också någonting att falla tillbaka på när man skall bedöma en sådan här fråga.
Fru talman! Jag ber Pär Granstedt om överseende för att jag kallade honom kvist i min tidigare replik. Jag skall hålla mig till stedt i den här repliken. Att en arbetsgivare skulle hålla på att provanställa i sex plus sex plus sex plus sex månader —så går det ju inte till, Pär Granstedt. Och så gick de väl inte heller till i den situation då vi inte hade den här lagstiftningen. Det fungerar inte så, i alla fall inte enligt den erfarenhet jag har — och det är inte bara en erfarenhet som jag har fått av att ha hört andra berätta för mig hur det är, utan det är också en erfarenhet som jag har fått genom att själv ha jobbat i företag. Sedan vill jag ta upp vad Pär Granstedt säger om att förslaget i den här delen inte är uttryck för misstro mot företagarna i landet. Det är möjligt att Pär Granstedt inte upplever synpunkterna som uttryck för misstro, men det som är viktigt och väsentligt är hur företagarna själva upplever det hela. Jag tror att de i många fall upplever det som misstro, och det är en upplevelse från deras sida som vi minst av allt behöver i den situation som det här landet befinner sig i. Tvärtom behöver vi en miljö där företagarna känner sig uppskattade, uppmuntrade, viktiga och betydelsefulla för att de skall vara med och dra sitt strå till stacken när det gäller att lösa landets ekonomiska problem. Sedan bara en kort kommentar när det gäller skolelevernas ställning. Det är bra att det så småningom kommer att läggas fram ett förslag i den frågan, men det tar tid. Som exempel på den som är missnöjd med förhållandena kan jag nämna frisören i Varberg — jag tror det var där — som, påhejad av SSA-råd och arbetsförmedling, inom ramen för riksdagsbeslutet vad gäller ungdomars möjligheter till utbildning i företagen, tar in två ungdomar och snabbt blir instämd av facket med ett skadeståndsersättningskrav på 56 000 kr. Situationen är otrevlig för den småföretagaren, men det som är verkligt negativt är att hela nationens företagare läser om detta i tidningarna och blir osäkra om vilka förhållanden som egentligen gäller, också för dem. De blir försiktiga, och därmed påverkas negativt våra möjligheter att få i gång en varvad utbildning, en utbildning i samarbete mellan skola och företag, som är precis vad vi behöver för att ge ungdomarna en bättre chans att komma in på arbetsmarknaden.
Fru talman! Bengt Wittbom åberopar sin erfarenhet när han säger att det inte går till så att man anställer sex plus sex plus sex månader. Det är bara det att Bengt Wittboms erfarenhet är ganska ointressant i det här sammanhanget. Ett sådant system som ni föreslår i reservationen har vi nämligen aldrig haft tidigare. Så länge anställningsskyddslagen har gällt har man över huvud taget inte kunnat anställa tillfälligt för arbetstoppar på det sätt som ni föreslår. Det har varit olagligt, och det har väl varit anledningen till att det inte under den tiden har gått till så. Dessförinnan fanns det ingen anställningsskyddslag, och då fanns inte heller behov av att kringgå lagen. Man behöver ju inte kringgå en lag som inte finns! Det är alltså en helt ny möjlighet som moderaterna vill öppna. I ett läge där det finns en anställningsskyddslag föreslår ni ett system som gör att man i praktiken kan kringgå den lagen genom att åberopa arbetstoppar i nästan vilken omfattning som helst. Den Wittbomska erfarenheten av verkligheten är alltså inte relevant när det gäller att bedöma den här frågan. Något så knepigt som det ni föreslår har vi hittills sluppit — och jag tror att vi lyckligtvis slipper det i fortsättningen också. Sedan säger Bengt Wittbom att vi måste uppskatta företagarna. Det håller jag gärna med om. Vi måste uppskatta våra duktiga företagare för de insatser de gör för landet. Jag tycker bara att vi skall uppskatta de anställda också. Även de anställda bidrar nämligen till vår välståndsutveckling, och det krävs insatser också av dem om vi skall ta oss ur krisen. Därför är det viktigt att vi slår vakt om de anställdas trygghet ute på arbetsplatserna. Det är också rimligt. Jag tror alltså att det förslag som vi har lagt — som innebär att vi bibehåller anställningstryggheten och säger nej till moderaternas försök att undergräva den men gör de anpassningar som behövs för att det hela skall fungera på ett smidigare sätt — innebär ett uttryck för uppskattning av både företagarnas och de anställdas insatser på området. När det till sist gäller elevernas ställning då de är ute på företagen och utbildas har vi inga som helst skilda uppfattningar i sak, utan frågan är bara hur vi skall hantera det hela praktiskt. Vi anser att man skall börja med att försöka lösa problemen på frivillighetens väg, och jag tror också att det finns goda möjligheter att klara det. De avtal som har träffats när det gäller arbetspraktik pekar åt rätt håll, enligt min uppfattning, och då behöver man inte tillgripa lagstiftning. Men vi är fullt beredda att lagstifta, om det skulle visa sig nödvändigt.

Fru talman! Jag har under den här eftermiddagen med stort intresse lyssnat på den diskussion som förts. Tyvärr kan man konstatera att flera av dem som har gjort inlägg saknar de mest elementära kunskaperna om anställningsskyddslagstiftningen. Pär Granstedt synes inte känna till att arbetsbrist utgör saklig grund för uppsägning. Han påstår att småföretagare inte kan anställa folk därför att de inte är säkra på hur länge arbetet varar. Uppkommer arbetsbrist, föreligger saklig grund och uppsägning kan ske. Så enkelt var det med det. Rent allmänt tycker jag att debatten visat en sviktande känsla för de relationer som bör finnas i ett demokratiskt samhälle. Det är inte rimligt att den ena parten har ett sådant övertag som arbetsgivarna har gentemot arbetstagarna. Och nu förstärker man det övertaget på det mest orimliga sätt jag har hört talas om gentemot de människor som skall debutera i arbetslivet, alltså gentemot de människor som tar sitt första jobb. De kommer att sättas i strykklass. Det som nu behandlas i kammaren är egentligen ingenting annat än den gamla förhatliga arbetsgivarrätten att få fritt anställa och avskeda arbetarna. Den delen av 32§ — ursprungligen hette den 23§, och under någon mellanperiod 36 & — i Arbetsgivareföreningens stadgar utgjorde länge rättsgrunden för hur människor behandlades i arbetslivet. Den sattes i stor utsträckning ur spel genom 1974 års förstajulilagar. Nu återupplivar regeringen det gamla spöket. 32 § är tillbaka och hotar dem som har den sämsta ställningen på arbetsmarknaden. Den slår nämligen främst mot dem som är nya på arbetsmarknaden. Det sker genom att anställningsskyddet upphävs i avsnitten provanställning och anställning vid som redan har den sämsta tryggheten för de anställda. De oorganiserade Onsdagen den företagarna får under sex månader fritt välja och vraka bland de nyanställda 24 februari 1982 utan att utsättas för något krav på socialt uppträdande! Statsrådet Eliasson är inte längre här. Han ställde ett par frågor till de socialdemokratiska företrädarna, och sedan marscherade han ut. Vi får väl hoppas att han sitter och lyssnar i någon vrå! Statsrådet Eliasson påstod att det nu framlagda förslaget var den lösning som den Åmanska utredningen på sin tid föreslog. Det är alldeles fel!

Så är naturligtvis inte fallet. Det som nu föreslås är något helt annat än det som finns i skrivningen från den Åmanska utredningen. De avtal som finns upprättade på arbetsmarknaden speglar de förhållanden som tidigare har ansetts vara rimliga inom de olika branschområdena. Därav de olika reglerna, därav de olika tillämpningarna. Därför har vi också fått avtal som tar ställning till och mycket bra visar sedvänjan på arbetsmarknaden — det som man diskuterade i den Åmanska utredningen. Det var detta som Ingemar Eliasson ville ha svar på. Jag hoppas att det svaret nu går fram, så att han inte fortsätter att påstå att de fackliga representanterna i den Åmanska utredningen skulle ha ställt sig bakom en lagreglering av det slag som Ingemar Eliasson nu lägger fram. Verkstadsavtalet har varit på tapeten vid flera tillfällen under eftermiddagens debatt. Jag har det med mig, och jag skulle kunna läsa upp 16 § 1 mom. , men det är onödigt eftersom det redan har gjorts. Vad är det för fel på den skrivningen? Vad är det för fel på att vi på verkstadsområdet i avtal har fäst på papper de förhållanden som i praktiken sedan mycket länge har rått på våra verkstäder? Sten Svensson lät närmast som en direktör på Verkstadsföreningen när han uttalade sig om den här avtalsparagrafen. Vi är väl medvetna om att Verkstadsföreningen gärna vill utveckla den åt det håll som lagstiftarna nu föreslår. Men, fru talman, i avtalsrörelsen 1982/83 kan jag garantera att Svenska metallindustriarbetareförbundet inte utan vidare kommer att acceptera en förändring i avtalet av det slag som här föreslås. Vi kommer med all kraft att motsätta oss en sådan försämring av verkstadsavtalet — det kan vara lärorikt att veta det. I När regeringen nu lägger fram ett lagförslag som endast har stöd bland dem | som har den minsta förståelsen för de anställdas behov av skydd mot | arbetsgivarnas rensningsiver bland de arbetslösa, kan vi konstatera varifrån ni får stödet. Ni har inte stöd från era egna i anställningsskyddskommittén. Ni har inte stöd från några fackliga organisationer. Däremot har ni stöd från moderaterna och från arbetsgivarintressena. Jag tycker att ni skall notera vad det är för goda vänner ni umgås med i denna fråga. Som en följd av den lag som ni nu föreslår får vi en uppdelning på arbetsmarknaden i sådana anställda som finner nåd under den kränkande prövningen på sex månader och i andra. En uppsägning behöver inte ens motiveras. Rättslösheten under dessa sex månader blir obegränsad. Ja, man får reda på uppsägningen 14 dagar i förväg — det är den inskränkning som finns. I själva verket tar ni ett par enorma kliv tillbaka i tiden. Alltsedan 1905 har arbetsgivarna haft rätt att utan motivering göra sig av med anställda. År 1938 fick vi förhandlingsrätt, och därefter har 1939, 1964, 1971 och 1974 anställningsskyddet utvecklats genom avtal och lagar. Till det som går under benämningen provanställning återför ni faktiskt de regler som formulerades år 1905 och fastslogs i den omdiskuterade domen nr 100 i Arbetsdomstolen 1932. Domstolen slog fast att arbetsgivaren när som helst kan säga upp vem som helst utan att behöva redovisa något skäl. För de sexmånadersanställningar som ni nu inför kommer samma rättslöshet att gälla. Den som är provanställd har alltså inte möjlighet till rättslig prövning vid uppsägning. Här åstadkommer ni att individer, som kanske inte är så välsedda på arbetsmarknaden, får vandra en evig kretsgång mellan sexmånadersanställningar. De kanske aldrig får en fast anställning med möjlighet att hävda sig på arbetsmarknaden. Jag undrar om ni verkligen har tänkt igenom vilka konsekvenser detta kan få på den svenska arbetsmarknaden. Det går inte att betrakta detta förslag som något annat än ett uppfyllande av Svenska arbetsgivareföreningens önskemål — för att inte säga beställning. Per Ahlmarks förslag på den s.k. SAF-kongressen 1977 skall nu sättas i sjön. Tillsammans med alla andra förslag som försämrar de anställdas situation i arbetslivet — jag tänker t.ex. på försämringarna inom arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen — är detta förslag ett kraftigt angrepp på de sämst ställda arbetstagarna men också på de fackliga organisationerna. Regeringspolitiken bygger upp ofantliga svårigheter inför den avtalsrörelse vi nu står inför. Att löntagarorganisationerna skall släppa sina avtalsreglerade villkor för att uppfylla önskemålen i propositionen när det gäller provanställning och anställning vid arbetstoppar är ju inte särskilt realistiskt. Ingen tror väl att avtalsrörelsen på det viset blir lättare. De föreslagna ändringarna i sjukförsäkringen, som skall regleras i den kommande avtalsrörelsen, kommer att ytterligare försvåra möjligheterna att nå en uppgörelse nästa år. Till det kan läggas den s.k. ökade självrisken i arbetslöshetsförsäkringen, som innebär större krav på organisationerna än tidigare. Med de föreslagna ändringarna i lagen om anställningsskydd har ni rullat fram så stora hinder för en avtalsuppgörelse att man undrar om det över huvud taget kommer att bli någon sådan för 1983. I stället får vi kanske en för samhället förfärande storkonflikt. Regeringen med dess politik gör att man utan vidare måste beteckna den som en mycket allvarlig säkerhetsrisk för arbetsfreden i detta land. Ändringarna lagen om anställningsskydd innebär ett stort steg tillbaka. Hur orättvis och subjektiv arbetsgivarens bedömning än är under den tid han provanställer någon, finns det ingen möjlighet till genmäle mot honom. Han behöver inte motivera varför den eller den personen inte dög. Någon rättslig prövning kan inte ske. Rättslösheten och patronväldet är tillbaka. Arma ungdomar! Ni inom regeringen påstår att ni hyser omsorg om ungdomarna när ni genomför dessa lagändringar. Men ni kommer att få se följderna av dem. Det blir självfallet precis tvärtemot vad ni tror. Reglerna för anställning vid arbetstoppar kommer direkt att leda till strålande tider för de grå och svarta företagen. Nu kommer man inte längre att behöva besvära sig med att reglera sin verksamhet med fiktiva semestrar eller tjänstledigheter. Nu får man lagenlig möjlighet att operera med sina skumraskaffärer. Till sist, fru talman! Man har vid flera tillfällen citerat Valter Åman. Det skall också jag göra. Jag skall anföra ett citat som gör att det framstår som klart att även en människa med Valter Åmans storhet kan göra misstag. I detta sammanhang är det inte så lätt att låta bli att återge en av detta århundrades största missbedömningar, gjord av Valter Åman. I LO:s skriftserie, nummer 51 år 1939, framförde Valter Åman: ”Att § 23” — alltså 32 § - ”i sin gamla skepnad nu praktiskt taget gått till historien, lär ingen ha anledning beklaga sig över. Att detta skett under förhållanden, som äro ägnade att inge hopp om en ny tid och en ny anda på arbetsmarknadens område, är enbart glädjande.” Någon större missbedömning av ett avtals betydelse och genomslag får man faktiskt leta efter. Detta var 1939, efter Saltsjöbadsavtalets undertecknande. Man kan göra misstag.

Fru talman! Mönstret i den borgerliga regeringens politik gentemot löntagarna i detta land blir mer och mer tydligt. Det är fackföreningsrörelsen och de svaga grupperna i samhället som man riktar sina attacker mot. Det är en medveten politisk strategi i akt och mening att försöka slå sönder de fackliga organisationerna, att försämra arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden och att rycka undan grunden för den lilla trygghet som man fick när lagen om anställningsskydd infördes. Regeringen gör det trots de fackliga organisationernas uttryckliga motstånd. Det är viktigare att tillfredsställa Svenska arbetsgivareföreningens önskemål. Antifackliga stämningar ligger bakom de nya bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. Detta är ingenting nytt. Oberoende av vilken borgerlig konstellation som suttit i kanslihuset under de borgerliga åren har vi fått uppleva påtagliga försämringar av de sociala skyddsnät som arbetarrörelsen byggt upp. Nu fortsätter man. Det kommer förslag om försämringar av arbetslöshetskassornas möjligheter att betala ut understöd till sina medlemmar, återinförande av karensdagar och försämringar av företagshälsovården. Mönstret är tydligt och strategin klar: åtstramningar, arbetslöshet och reallönesänkningar. I stat, kommuner och landsting finns i dag ca 1,4 miljoner anställda, som kommer att få sitt anställningsskydd försvagat. Under den senaste femårsperioden har arbetslösheten inom den offentliga sektorn ökat till drygt 17 000 personer på grund av de åtstramningar som har skett från regeringens sida mot kommuner och landsting. Med det nya förslaget till lag om anställningsskydd kommer arbetstagarnas anställningsskydd att inskränkas genom den generella rätten till provanställningar. Tillsvidareanställning är den normala anställningsformen även inom den offentliga sektorn. F. ö. finns visstidsanställning i form av vikariat. Med de nya bestämmelserna kommer arbetsgivarna att ha möjlighet att provanställa precis som de själva tycker och vill — bara meddela facket att så skett. När sex månader gått, tar man in nya provanställda. Man behöver över huvud taget inte heller ha dem i sex månader, utan man kan säga upp dem precis när man vill. De blir mycket svårare på den offentliga sektorn att komma in under lagen om anställningsskydd. För kommunalanställda gäller ett års tjänstgöring. Jag kan vitsorda att man verkligen är orolig inför den nya utformningen av LAS. Landstingen har redan tidigare visat benägenhet att öka antalet timanställda och visstidsanställda. De fackliga företrädarna får lägga ner mycket arbete på att skydda sina medlemmar och ta till vara deras rättigheter. Nu slår regeringen undan de möjligheterna genom en generell rätt till provanställning. Arbetsmarknadsministern stod här och påstod att de som redan hade arbete hade trygghet i sin anställning. Det är faktiskt en sanning med mycket stor modifikation. Ingen här i landet kan i dag känna trygghet i sin anställning, rent generellt. För dem som är medlemmar i Kommunalarbetareförbundet och arbetar inom den offentliga sektorn på landstingssidan, inom sjukvården t.ex., har arbetsgivaren möjlighet att ta in vikarier. Det finns ingenting efter den här lagens tillkomst som säger att man nu inte i stället kommer att ta in provanställda. Man behöver inte ta någon hänsyn till de fackliga företrädarna. Man kan ta in och plocka ut folk alltefter eget behag, och det ger sannerligen ingen trygghet till dem som skall debutera på arbetsmarknaden, det vill jag påstå. Nog verkar den här propositionen vara ett hastverk. Regeringen är tydligen medveten om att den sitter osäkert vid höstens val och har nu väldigt bråttom att få igenom så många försämringar som möjligt för det arbetande folket här i landet. Det här förslaget, liksom flera andra, är en utmaning mot löntagarna på den offentliga sektorn liksom på den privata och har med skrämmande tydlighet visat vems ärenden regeringen går. Ja, inte är det löntagarnas. Men, som Lars Ulander så riktigt påpekade, i regeringsställning kommer vi att återställa ordningen. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Interpellation nr 142 av Jan Bergqvist om åtgärder mot vissa problem med multinationella företag, m .m. kommer på grund av riksdagsuppehållet att besvaras den 9 mars. Interpellation nr 145 av Thorsten Larsson om verksamheten vid domänverket kommer, likaledes på grund av riksdagsuppehållet, att besvaras den 13 april.
Herr talman! Åke Green har frågat när jag avser fatta beslut om koncession för torvbrytning i enlighet med ansökan från Avesta energiverk och Sandvikens energiverk. Ansökningen gäller bearbetningskoncessioner för torv enligt lagen om vissa mineralfyndigheter inom områden belägna i Heby, Gävle och Sandvikens kommuner i Västmanlands och Gävleborgs län. Sådana ärenden prövas av regeringen efter beredning av statens industriverk, som också avger ett eget yttrande över ansökningen. Industriverkets yttrande i det aktuella ärendet inkom till industridepartementet den 2 oktober 1981. Då vissa frågor ytterligare behövde belysas, lämnade verket den 1 december 1981 vissa kompletterande uppgifter i ärendet. I ärendet har inkommit yttranden bl.a. från berörda kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter samt ett antal organisationer och enskilda. De aktuella områdena omfattas av ett flertal olika motstående markanvändningsintressen. Beträffande några områden föreligger konkur rerande ansökningar. Industriverket har tillstyrkt koncession för energiverket för vissa av områdena. För dessa områden gäller att avstyrkande eller erinringar föreligger från åtminstone någon remissinstans. Ärendet bereds f. n. i regeringskansliet. Beslut kommer att fattas så snart beredningen har avslutats, vilket enligt vad som nu kan bedömas bör kunna ske under den närmaste månaden.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Svaret kan delvis tolkas positivt. Av industriministerns svar framgår ju att ärendet beräknas vara berett och klart för ett beslut under den närmaste månaden, alltså under mars månad. Men jag tycker i alla fall att behandlingen av detta ärende har tagit onödigt lång tid. Vi har här ett konkret exempel på två kommuner som har en god framförhållning när det gäller att ersätta olja med fasta bränslen, vilket vi alla i sak är överens om att kommunerna bör göra. Och domänverket säger att projektet på just de mossar som berörs av dessa två kommuners anhållan om koncession är det förnämsta och rent ekonomiskt bästa projektet i hela Mellansverige. Saken blir inte mindre intressant av att Fagersta AB nu har utarbetat en speciell värmepanna som kan eldas med mycket våta bränslen, t.ex. våt torv. Man bedömer att pannan kan fungera även om bränslet innehåller ända upp till 78 96 vatten. Det gäller då inte bara torv, utan även skogsavfall. Fagersta AB vill nu tillsammans med Avesta energiverk bygga en anläggning som skulle få utgöra ett pilotprojekt. Statsrådet säger i sitt svar dels att det föreligger konkurrerande ansökningar beträffande vissa av områdena, dels att det råder delade meningar bland remissinstanserna. De uppgifter som jag har fått säger att det är tämligen eniga remissinstanser som har svarat på industriverkets frågor och funderingar. Det skulle vara intressant att få reda på, om statsrådet kan svara på den frågan, vilka konkurrenterna är som begär koncession för samma områden som de två berörda kommunernas energiverk.
Herr talman! Jag kan inte i dag gå in på vilka konkurrerande ansökningar som finns. Men jag kan utan tvekan konstatera att dels den omständigheten att det finns konkurrerande ansökningar, dels den omständigheten att det under remissomgången har anmälts motstående markanvändningsintressen har gjort att beredningen tar längre tid än om det hade varit ett klart tillstyrkande och en mycket klar beslutsbild. Vi har från industridepartementets sida varit angelägna om att så snabbt som möjligt få ärendet avgjort. Det är därför jag har gjort utfästelsen att vi inom någon vecka skall komma med ett besked. Det är så snabbt som det över huvud taget går att behandla ett ärende av denna karaktär, som är rätt komplicerat med tanke på att så många intressenter och parter skall säga sitt innan beslutet fattas.

Herr talman! Arne Nygren har frågat mig om regeringen avser att vidta någon åtgärd för att rädda den svenska boardindustrin. Den s.k. Åkermanska utredningen konstaterade i sin promemoria ”träfiberskiveindustrin — förslag till framtida struktur” att det rådde överkapacitet i branschen och att en kraftig nedskärning av kapaciteten måste genomföras. För den hårda boarden rekommenderade utredningen i stort en halvering av kapaciteten. Genom ett aktivt strukturarbete inom branschen har kapaciteten i inte obetydlig utsträckning kunnat anpassas till marknadsförutsättningarna. En förutsättning för att en effektiv branschstruktur skall kunna uppnås är att företagen genom fortsatta åtgärder successivt stärker konkurrenskraften i branschen. Som ett aktuellt exempel på det pågående strukturarbetet i branschen vill jag nämna de i föregående vecka offentliggjorda planerna på ett samarbete mellan Masonite AB och Swanboard AB. Regeringen har vid flera tillfällen avvisat krav som innebär att staten tar på sig ansvaret för att fastställa och genomdriva en viss utveckling av branschens struktur. Det finns flera skäl för detta. I vårt ekonomiska system är det företagen som har det huvudsakliga ansvaret för att industristrukturen utvecklas så att konkurrenskraften successivt stärks. Det decentraliserade beslutsfattande som marknadsekonomin innebär är enligt min mening det bästa sättet att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig industristruktur. Statsmakterna kan givetvis inte avhända sig möjligheten att, när så anses motiverat, med regionalpolitiska och andra befintliga medel påverka utvecklingen i önskad riktning. Detta kräver en kontinuerlig bevakning av utvecklingen inom branschen. Denna bevakning sker dels inom industridepartementet, bl.a. genom kontakter med enskilda företag, dels inom statens industriverk. Vidare har staten god inblick i branschen genom det statliga ägandet. Jag kommer således, genom den bevakning av branschens utveckling som jag berört, att fortlöpande få information om berörda företags strukturarbete.

Herr talman! Thage Peterson har frågat mig vad som är innebörden i och avsikten med de direktiv jag lämnat beträffande de statliga företagen. Sven Henricsson har frågat mig om jag närmare kan redogöra för de framtida planerna beträffande Statsföretag AB:s verksamhet. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. I prop. 1981/82:56 om kapitaltillskott till vissa statliga företag, m.m. anmälde jag att jag avsåg att genomföra en omprövning av förutsättningarna för Statsföretags verksamhet och återkomma till regeringen med förslag härom under våren 1982. I enlighet med riksdagens beslut i höstas har de ekonomiska problemen inom LKAB och SSAB fått en tillfredsställande lösning. Nu återstår att ta ställning till och finna lösning på problemen inom resterande delar av Statsföretagsgruppen. Statsföretagsgruppen har under senare år varit föremål för en snabb utveckling. Verksamheten har präglats av omfattande investeringar, till övervägande del i nya anläggningar och av expansionskaraktär. Statsföretag har också medverkat i strukturomvandlingen av vissa branscher som drabbats av avsättningsoch lönsamhetsproblem. Bolaget har uppvisat stora förluster sedan år 1976. Statsföretagsgruppens expansion i kombination med en svag lönsamhetsutveckling har inneburit att verksamheten fått finansieras med externt kapital som i betydande utsträckning utgjorts av statliga tillskott. Jag har i olika sammanhang framhållit att alla förutsättningar att successivt effektivisera företagsgruppens verksamhet måste tas till vara för att förbättra resultat och lönsamhet. En sådan anpassning av Statsföretagsgruppens omfattning och verksamhet har inte skett. Statsföretags egna åtgärder har således varit otillräckliga för att möta de stora krav på finansiell medverkan som riktats mot moderbolaget från ett flertal dotterbolag. Statsföretag har nu hemställt om ett kapitaltillskott på 1 645 milj.kr. för att lösa ekonomiska problem. Även med ett sådant tillskott kvarstår problemen inom dotterbolagen ASSI och Beroxo att lösa. Den ekonomiska analys som genomförts pekar på att Statsföretagsgruppent.o.m. år 1984 har behov av kapitaltillskott på drygt 3 miljarder kronor. Målet för det pågående utredningsarbetet är i första hand att finna lösningar på Statsföretags ekonomiska problem. De förslag som bearbetats rör inte bara frågan om kapitaltillskott utan också företagsgruppens organisation och inriktningen av dess verksamhet. En fråga som jag aktualiserat i detta sammanhang är en utbrytning av vissa företag från Statsföretagsgruppen och en överföring av dessa direkt till staten. Statsföretags styrelse har inte accepterat detta förslag. Utredningsarbetet har därmed försenats, och något förslag kommer sannolikt inte att kunna föreläggas riksdagen i vår. Frågan om Statsföretagsgruppens struktur och organisation m.m. kommer att utredas vidare av en särskild arbetsgrupp.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. När jag för en dryg månad sedan ställde min interpellation om Statsföretag begärde jag att industriministern skulle redovisa vad han och regeringen höll på med när det gällde de statliga företagens verksamhet och framtid. Jag ville ha reda på innebörden och avsikten med de direktiv industriministern sade sig ha lämnat som underlag för arbetet med propositionen om de statliga företagen. Och jag hävdade att i en fråga som gäller tiotusentals anställda och deras familjer och hundratals orter runt om i landet — i en så viktig fråga — är det inte acceptabelt att direktiven hemlighålls i industridepartementet. Det finns kanske de som menar att jag har blivit bönhörd över hövan redan utan industriministerns svar här i riksdagen. För under de senaste veckorna har regeringens många turer om Statsföretag spelats upp inför öppen ridå, med beskyllningar, sakargument och hot blandade i en enda salig röra. Men det var inte precis den öppenheten jag efterlyste i min interpellation. Jag ville ha reda på innebörden och avsikten med industriministerns agerande — och varför industriministern ville göra organisatoriska förändringar i Statsföretagsgruppen. Vid ett genomförande av så genomgripande förändringar som industriministern antydde att han avsåg att göra, utgick jag ifrån att han naturligtvis hade ett ordentligt beslutsunderlag i botten. Jag har genom industriministerns vänlighet fått tillgång till det material som ligger till grund för utarbetande av förslagen om organisationsförändringar i Statsföretag. Jag måste säga att det materialet är mycket torftigt. Det räcker inte med svepande formuleringar om behovet av en decentralisering av besluten i Statsföretagsgruppen. Det vi fått veta under de senaste veckorna är att industriministern vill stycka Statsföretag. ASSI och Procordia skall lyftas ut ur koncernen. Vad som därefter skall hända med ASSI har inte sagts. I förlängningen av den här åtgärden skymtar en samordning mellan ASSI, NCB och domänverket, men hur en sådan samordning skall se ut har man ännu inte funderat närmare på. Därjämte har industriministern framhållit att en utförsäljning eller privatisering av lönsamma bitar av Statsföretagsgruppen är tänkbar eller t.o.m. önskvärd. Man får onekligen intrycket att huvudsyftet med hela operationen är att så diskret som möjligt klara den nödvändiga finansiella rekonstruktionen av Statsföretag. Jag vill säga: Det är ingen bra utgångspunkt för en organisationsförändring. En organisationsförändring av Statsföretag skall grundas på sakskäl och ingenting annat. Jag skall citera en kommentar som en gammal god vän till herr Åsling fällde direkt efter det att den här historien började rulla upp. Han sade så här: ”Det är lite för fixigt och trixigt” — och det kanske man kan hålla med om. Vi är inte motståndare till en omorganisation av den statliga företagssektorn. Det har jag framhållit flera gånger under senare tid. Jag menar tvärtom att det finns goda skäl för en översyn av den statliga företagssektorns organisation för att få fram den bästa organisationen. Men självfallet får inte en sådan omorganisation gå till hur som helst — eller hanteras hur som helst. Jag menar att industriministern har hanterat denna fråga utomordentligt klantigt. Han har varit illa förberedd — både sakligt och politiskt. Det beklagar vi. Vi vill icke att Statsföretag eller andra företag i svenskt näringsliv onödigt skall skadas. Det som har hänt i Statsföretagsfrågan sedan årsskiftet har skadat Statsföretag. Att de anställda utsatts för onödiga påfrestningar genom den oro som spritts är helt klart. Men också effektiviteten i företagen har säkerligen också påverkats negativt. Osäkerhet om framtiden leder till försämrade arbetsprestationer — det har vi ofta sett förr. Självklart har Statsföretags relationer till kunderna störts av att den ansvarige ministern gått ut och talat om styckning och försäljning. Dessutom — och det har uttalats här och var — har Statsföretags möjligheter att rekrytera kvalificerad personal och ledning försvårats. Det finns en uppenbar risk för att det kommer att ta en tid att reparera den skadan. Men nu är den skedd, och det finns egentligen inte så stor anledning att orda mer om det nu. Jag vill bara tillägga en sak: Vi socialdemokrater har aldrig velat politisera frågan om Statsföretags organisation. Nu försöker industriministern avpolitisera själva organisationsfrågorna. Och det tycker jag är bra. Det gagnar inte de statliga företagen, de anställda där eller berörda kommuner att onödiga gräl och diskussioner uppkommer. Vi har inte heller — jag vill upprepa det — förnekat behovet av organisationsförändringar i den statliga företagssektorn. Tvärtom har vi sagt att en översyn av organisationen är önskvärd. Jag menar att man då måste se tillatt den genomförs på ett sådant sätt att arbetsron i företagen bibehålls, att det inte sprids oro bland de anställda och att Statsföretags konkurrensmöjligheter inte försämras. Jag menar att det är fullt möjligt att uppnå detta. Men förutsättningen är för det första att målsättningen med organisationsöversynen klart läggs fast från början och för det andra att de berörda — företag och anställda — känner att de får inflytande över själva organisationsarbetet. Som vi ser det är detta två viktiga utgångspunkter när detta arbete nu skall börja: att det finns en klar målsättning med en översyn och att de berörda företagen i Statsföretagsgruppen och de anställda känner att de har möjligheter till inflytande över själva organisationsarbetet. Vi har ett bestämt mål med översynsarbetet. Det målet är att arbetsgruppens förslag skall syfta till att öka den statliga företagssektorns slagkraft och effektivitet. När vi nu hälsar med tillfredsställelse att industriministern kommer att tillsätta den här arbetsgruppen — jag skall senare återkomma till frågan om sammansättning och direktiv — är det inte därför att arbetsgruppen skall försvaga Statsföretag eller avveckla statlig företagsverksamhet, utan vi menar att arbetsgruppen skall ha en bestämd målsättning, nämligen att öka den statliga företagssektorns slagkraft och effektivitet. Situationen är nu också den att det är nödvändigt med snara och betydande finansiella tillskott till Statsföretag. Vi hade den diskussionen om Statsföre tag när vi möttes här i höstas, industriministern och jag. Då tyckte jag att det var illa nog att dessa tillskott fördröjts till våren 1982. Jag tror att det har skapat osäkerhet i planeringsarbetet hos Statsföretag, och det kan också ha vållat stora problem hos enskilda företag i koncernen. Därför är det nu ett krav från vår sida att regeringen gör det möjligt för riksdagen att redan under våren ta beslut om finansiella tillskott till Statsföretag. En annan omedelbar uppgift för industriministern måste vara att ge Statsföretag en ledning som kan ta tag i företagets problem men också dess många utvecklingsmöjligheter — det är viktigt att tillägga detta. Jag är medveten om att det kanske inte blir någon lätt uppgift efter de olika turerna i Statsföretagsfrågan, men uppgiften måste lika fullt lösas. Herr talman! Interpellationssvaret och de kommentarer som industriministern gjorde i går menar jag på väsentliga punkter innebär en total reträtt från tidigare förslag och uttalanden. Jag hälsar den tillnyktringen med tillfredsställelse. Det innebär att jag nu är överens med industriministern på ett par viktiga punkter: vi är överens om att en översyn av de statliga företagens organisation skall genomföras, och vi är också överens om att en extra bolagsstämma bör inkallas — det har aldrig varit någon kontroversiell fråga. Men på ett antal punkter är industriministern och jag klart oense. Den första punkten gäller inriktningen på organisationsöversynen. Jag menar att syftet med översynen klart skall anges — jag upprepar det igen. Målet måste vara en effektivisering och utveckling av den statliga företagssektorn. Arbetet bör då inte inriktas mot de av industriministern tidigare framförda förslagen. Jag menar att det vore att binda upp arbetsgruppen till förslag som såvitt jag kan se inte har mottagits positivt från ett enda håll. Efter vad jag har förstått av olika uttalanden har också den nye ordföranden i Statsföretag AB samma inställning till frågorna som den nuvarande styrelsen. Därför är direktivens skrivningar om herr Åslings förslag som huvudförslag orimliga i detta avseende. Den andra punkten, där vi inte är överens, gäller formerna för översynen. Där behöver det inte vara någon större svårighet att bli överens. Jag menar att representationen måste breddas. De anställda måste t.ex. bli representerade direkt i arbetsgruppen. Den tredje punkten gäller behovet av omedelbara finansiella tillskott i Statsföretag. Industriministerns kommentarer här i går är något oklara därvidlag. Därför är jag närmast ute efter ett förtydligande. Jag hörde industriministern i Morgonekot och fick då närmast intrycket av att det skulle komma förslag i tilläggsbudgeten som skulle tillförsäkra Statsföretag möjligheter att klara de nödlidande företagen. Men jag vill ha ett förtydligande här, därför att jag även har andra uppgifter som pekar på att industriministern avser att skjuta också de ekonomiska frågorna till hösten. Det är enligt min mening inte möjligt, för en sådan handläggning kommer oundvikligen att leda till allvarliga problem för vissa dotterföretag. Därför menar jag att industriministern redan i vår måste tilldela Statsföretag erforderliga kapitaltillskott för att inte utsätta företag för betydande risker. Här skulle jag gärna vilja ha ett förtydligande från industriministern. Den fjärde punkten gäller ett klart och entydigt nej till privatisering av lönsamma enheter inom Statsföretagsgruppen, och där känner industriministern till den socialdemokratiska uppfattningen. Självfallet kan man inte ha något totalstopp eller idiotstopp för Statsföretags ledning när det gäller att handla med företag, att köpa och sälja företag. En koncernledning måste alltid ha de möjligheterna — det gäller i det privata näringslivet, i det kooperativa och i det statliga. Vad jag här är ute efter är att deklarera den socialdemokratiska uppfattningen, att säga nej till en privatisering och utförsäljning av just lönsamma enheter. Genom vårt agerande och Statsföretags styrelses motstånd har industriministerns planer också stoppats — det skulle ha fått återverkningar på den övriga Statsföretagssektorn — åtminstone för ett tag. Men här menar jag att direktiven för arbetsgruppen också måste rensas på den punkten. Jag har en direkt fråga till herr Åsling: Varför skall inte staten kunna äga lönsamma företag? Om staten får lönsamma företag inom Statsföretagssektorn, varför måste då herr Åsling sälja ut dem? Jag förstår inte resonemanget. Vi önskar ju att den privata sektorn har lönsamma företag. Jag tror att lönsamma företag ofta är en garanti för bättre utveckling och för ökad trivsel bland de anställda. Vi önskar att de kooperativa, såväl de producentkooperativa som de konsumentkooperativa, industriföretagen och andra företag skall vara lönsamma. På samma sätt önskar vi att de statliga företagen skall bli lönsamma, om de får utvecklas och får arbetsro. Därför förstår jag inte att man, så fort det uppvisas ett plus i resultatet för ett statligt företag, genast måste fundera på om en privat köpare kan tänkas vara intresserad av företaget. Då för man fram tankar på utförsäljning och privatisering. Är det här möjligen den ideologiska frågan — att industriministerns motstånd mot statlig företagsamhet så att säga har den utgångspunkten, att så fort man finner en kund som kan köpa statliga företag, så skall man också avveckla statliga företag? Nu skall alltså en arbetsgrupp tillsättas. Det är från början ett bra socialdemokratiskt förslag, så där är vi alltså överens. Jag hoppas att industriministern kompletterar gruppen och tvättar direktiven så som jag har föreslagit här. Men jag har också en maning till industriministern: Ge nu arbetsgruppen arbetsro och möjligheter att arbeta med olika lösningar för att få ett ännu bättre Statsföretag! Och jag vill tillägga: Det vore bra om industriministern tog sig samman och på allt sätt medverkade till att också själva Statsföretag ges arbetsro. Om industriministern, som jag hoppas, avser att nå detta, så är det litet svårt att förstå varför industriministern fortsätter att skapa onödig diskussion kring Statsföretag. Jag vet att industriministern är en stridsglad man, men jag tycker att han nu får lugna sig ett tag. Det är t.ex. inte nödvändigt att skapa en diskussion om vad som menas med en enhällig Statsföretagsstyrelse, när dess beslut i den här frågan var enhälliga. Jag tycker att det är helt onödigt av industriministern att fortsätta den delen av diskussionen kring Statsföretag. Jag tror att Statsföretag nu behöver arbetsro, och jag tror också svenska folket vill se att regeringen och riksdagen, som har ansvaret för den statliga företagsverksamheten, tar sig samman och medverkar till att de statliga företagen bereds arbetsro och utvecklingsmöjligheter. Jag vill, herr talman, till slut något beröra frågan om den roll som vi vill att de statliga företagen skall spela i industripolitiken. Det finns skäl att i den här debatten påminna om detta, när man från olika håll — framför allt från folkpartihåll och från moderat håll — gör allt för att förfölja de statliga företagen. Industriministern märkte kanske att jag inte sade från centerhåll. Vi ser den statliga företagssektorn som ett instrument i en aktiv industripolitik — inte som ett besvärande påhäng. Vi menar att det är helt obestridligt att de statliga företagen spelat en viktig rolli regionalpolitiken. Genom de statliga företagen har vi kunnat hålla uppe sysselsättningen i de regioner där arbetsmarknaden är svagast. Det går inte att påstå, som man gör från konservativt och liberalt håll, att vi i Sverige i det statliga företagandet tar i anspråk resurser som skulle kunna utnyttjas bättre i annan produktion. Tvärtom har det statliga företagandet inneburit att vi har tagit vara på arbetskraftsresurser som annars skulle varit outnyttjade. Man hade haft öppen arbetslöshet i stället. Detta måste vara en av uppgifterna för den statliga företagssektorn: att skapa jobb i sysselsättningssvaga regioner. En annan viktig uppgift för de statliga företagen är enligt vår uppfattning att vara ett medel som statsmakterna kan sätta in för att påverka strukturutvecklingen i enskilda branscher. En tredje uppgift är att vara en kanal för statliga stimulansåtgärder till industrin. Jag vill medge att detta inte är några enkla och okomplicerade uppgifter, som läggs på den statliga företagssektorn. Det är tvärtom många svåra problem som måste lösas, och naturligtvis måste man ständigt vara öppen för att söka sig fram längs nya vägar. Men just detta är oerhört viktigt: att det finns en vilja till utveckling av nya metoder och en anpassning till nya förutsättningar. Vad som behövs i dag — i en tid av pessimism i näringslivet och i en tid då det samtidigt förekommer ett skall mot de statliga företagen — är en offensiv inriktning för att den statliga företagssektorn skall bli ett effektivt industripolitiskt instrument. Om man inte tror på statligt företagande, blir man lätt defensiv och passiv. Och jag menar att passivism och defensivt tänkande i denna fråga tyvärr har präglat de borgerliga regeringarna. De har inte trott på statligt företagande. Därmed har också den naturliga lösningen på problemen för de borgerliga blivit att dra ner och på sikt avveckla den statliga företagssektorn. Vad som har varit betecknande för de borgerliga regeringarnas behandling av den statliga företagssektorn är avsaknaden av initiativ som varit avsedda att stärka och utveckla de statliga företagen. Därför måste jag beklaga att jag inte kan se ett uns av framtidssatsning heller i det herr Åsling nu säger — eller de senaste dagarna sagt — sig vilja göra med Statsföretag. Syftet med organisationsförändringarna är ju inte, i herr Åslings tappning, precis att öka effektiviteten eller förändra utvecklingen. Då frågar jag mig: Kanske är hans förslag bara en del i en finansiell transaktion? I så fall är det ganska meningslöst. Men det kan ju också vara så att organisationsförändringarna, som han går och tänker på, är avsedda att bädda för en privatisering av statliga företag, eftersom den möjligheten finns med i herr Åslings direktiv. Möjligen ger det applåder från högern och folkpartiet. Men det innebär då samtidigt att vårt motstånd kommer att hårdna. Jag vill lova industriministern en hård strid om planerna på att avrusta och privatisera den statliga företagsamheten skulle fullföljas.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret, men jag måste samtidigt konstatera att en hel rad frågetecken kvarstår. I svaret talas det om behovet av kapitaltillskott men även om en ny organisation och en ny inriktning av Statsföretagsgruppen. Dessutom signalerar svaret en utbrytning av vissa företag och överföring av dessa direkt till staten. I detta sammanhang har industriministern bl.a. talat om att slå samman ASSI med domänverket och NCB. Hela idén med en sådan anordning har kritiserats sönder av skogsindustrins fackliga företrädare. Och självfallet har förslaget mötts av betydande oro hos de anställda. Hur blir det, herr industriminister, med dessa planer i framtiden? Jag vill gärna vidarebefordra denna fråga nu direkt till industriministern. Procordia brukar kallas Statsföretagsgruppens ekonomiskt-finansiella ryggrad. Tillhör då Tobaksbolaget de företag som skall brytas ut ur gruppen, och när kommer en sådan manöver att ske? Hur blir i så fall de framtida driftsformerna och skall företaget kanske privatiseras? Frågorna hopar sig. Diskussionens vågor går höga bland de berörda. Det gäller bl.a. de anställda i Härnösandsfabriken, som vill ha ett klart besked. Men frågan om Statsföretags framtid har stor betydelse för hela samhällsekonomin. Med en omsättning på närmare 14 miljarder kronor 1980, med över 46 000 anställda och tyngdpunkten i viktiga basnäringar som gruv-, stål-, skogsoch petroleumbranschen har Statsföretag en avgörande strategisk betydelse för svensk industri. Detta belyses bl.a. av det förhållandet att Statsföretag år 1980 svarade för en femtedel av landets industriinvesteringar. Enbart i Norrland har Statsföretag under 1970-talet investerat ca 5 miljarder kronor. I Norrland, och då främst i Norrbotten, har Statsföretagsgruppen 40 26 av sina anställda. Ja, stora delar av Norrland kan sägas stå och falla med Statsföretag och utanför denna grupp stående statliga verk och företag. I en tid då det privata kapitalet kännetecknas av spekulation och öppen investeringsovilja har den betydande investeringsverksamhet som Statsföretag bedrivit haft stor betydelse för samhällsekonomin och därmed för människorna. Utan dessa satsningar på investeringssidan hade arbetsmarknadsproblemen i dag varit mycket större. Till bilden av de privata storföretagens investeringsverksamhet, som man bör jämföra med, hör också den uppseendeväckande ökningen av utlandsinvesteringarna. Efter att ha legat relativt konstant på 3,5 miljarder de senaste åren ökade de till 6,5 miljarder under fjolåret. Tar man vidare hänsyn Nr 88 investeringarna i svenskägda dotterbolag utomlands uppskattningsvis till | mer än 20 miljarder kronor. Se då de svenska statsföretagens finansiella problem mot bakgrund av denna utveckling! Så hart.ex. ASSI inte fått låna ens i den svenska statliga Investeringsbanken utan tvingats ut på den internationella lånemarknaden. Detta är primärorsaken till att ASSI gjort ca 320 miljoner i ränteoch kursförluster! Regeringens egen finanspolitik, herr industriminister, har skapat denna situation. Förhållandet är för resten detsamma med statligt ägda Svenska Varv, som vägrades lån i svenska kreditinstitut, tvingades ut på den amerikanska lånemarknaden och därmed åsamkades flera hundra miljoner i kursförluster. Bristen på offensiv framtidsplanering i kombination med en styvmoderlig behandling är kännetecknande för regeringens handhavande av den statliga företagssektorn. Det stämmer väl med högerns syn på densamma. De borgerliga partierna hyllar marknadshushållningen och förordar en privatisering av offentlig verksamhet. En styckning av Statsföretag passar väl in i bilden. Har då det privata näringslivet skurit några lagrar?

Räknar man i deltidstjänster blir siffran inte lika hög. För något mer än ett år sedan presenterade regeringen en besparingsproposition, nr 1980/81:20.

Till saken hör att bortfallen av industrijobb, som för resten pågått länge, tidigare kunnat kompenseras genom en ökning av jobben i den offentliga | sektorn. Men attackerna från de borgerliga mot den offentliga sektorn har nu verkligen börjat bära frukt. Man kan konstatera kraftiga nedskärningar i rekryteringen till denna sektor, och nu ges inte längre möjlighet att | kompensera nedskärningar i industrisektorn med motsvarande ökning i den offentliga sektorn. Då jag nu ändå söker beskriva bakgrunden är det lämpligt att erinra om | centerns löfte — eller ”målangivelse” — om 400 000 nya jobb, varav 270 000 inom industrin — en målsättning som angavs 1976. Redan då förklarade industriministern i olika sammanhang, bl.a. i enintervjuitidningen Veckans Affärer, målsättningen vara att så långt som möjligt söka privatisera de statliga företagen. 15 De över 40 000 anställda inom Statsföretagsgruppen är oroade av de signaler om privatisering och uppstyckning av Statsföretag som har kommit från industriministern. Många kommuner är också oroade. Hela frågan om Statsföretags omorganisation ger ett rörigt och tvivelaktigt intryck. ”Frågan om Statsföretagsgruppens struktur och organisation m.m. kommer att utredas vidare av en särskild arbetsgrupp”, skriver industriministern slutligen i sitt svar på min interpellation. Om detta kan sägas att en omorganisation kan behövas — men inte mot en försvagning utan mot en förstärkning av Statsföretag. En fråga är berättigad i detta sammanhang: Kommer de fackliga organisationerna, dvs. de anställda, att få rimlig representation i den omtalade v'-edningen eller kommer de att ställas helt utanför? Jag vill till slut påminna om de frågor som jag ställde i början av anförandet: Tänker industriministern fullfölja tanken på en sammanläggning i någon form av domänverket, ASSI och NCB? Skall Procordia eller Tobaksbolaget brytas ut och eventuellt privatiseras?

Herr talman! Såväl sakligt som politiskt är handläggningen av Statsföretagsgruppens problem ytterligt märklig och otillfredsställande. Besked till såväl Statsföretags styrelse som parlamentarisk opposition och allmänhet har lämnats via diverse presskonferenser. Enligt upplysningarna vid gårdagens presskonferens är avsikten nu att med hjälp av kapitaltillskott på tilläggsbudgeten hålla verksamheten i Statsföretag flytande över valet utan klara mål och riktlinjer. Det finns anledning att med tacksamhet konstatera att ingen annan stor svensk industrikoncern sköts på detta sätt. Den av industriministern valda handlingsvägen påminner mig om ett gammalt talesätt: Efter mig syndafloden. Statsföretags styrelse kan klandras för bristande handlingskraft. Samma kritik måste riktas mot industriministern. Snart har två borgerliga mandatperioder gått utan att industriministern har förmått ta itu med problemet Statsföretag. Utredningen under Gunnar Söder var klar redan 1978, och den har inte lett till några initiativ, fastän riksdagen har begärt nya riktlinjer för Statsföretags verksamhet. Nu tillsätter industriministern en departemental arbetsgrupp utan någon som helst industriell expertis för att utreda vad som skall hända med Statsföretag. Jag menar att avsaknaden av industriell expertis i arbetsgruppen är allvarlig. De flesta av de 40000 anställda i Statsföretagskoncernen återfinns ändå i någon form av industriföretag. Vad som nu behövs är omedelbar handling för att förebygga ytterligare förluster och ytterligare bördor för skattebetalarna. Detta är självfallet i första hand ett ansvar för Statsföretags styrelse. Är Nils Åsling inte nöjd med styrelsen, skall han naturligtvis byta ut den. Men han skall inte frånta styrelsen dess ansvar och inte omöjliggöra dess arbete. Vad Statsföretag behöver är en handlingskraftig styrelse som omedelbart sätter i gång att sanera, röja upp, skaffa fram kapital —t.ex. genom försäljningar — och som arbetar på att förebygga ytterligare förluster. De stora förluster som redan är konstaterade i flera av bolagen är inte så mycket att göra åt. Men nuvärdet av de framtida förlusterna kan minskas. Jag förstår inte vilken roll industriministern tänker sig för Statsföretags styrelse under de kommande månaderna. Vilka befogenheter skall Statsföretags styrelse känna att den har? Är det Statsföretags styrelse som skall göra något åt Statsföretags problem eller är det den departementala arbetsgrupp som utreder hela koncernen? Det vore intressant att få höra industriministerns syn på en bolagsstyrelses ansvar. Trots allt är ju Statsföretags styrelse också en bolagsstyrelse. ASSI är ett företag i behov av omedelbara åtgärder. Även den saken utreds av en person utanför Statsföretag. Jag skulle vilja fråga industriministern: Vilket parlamentariskt stöd anser sig industriministern ha för sina planer på en sammanläggning av NCB, ASSI och domänverket? Från moderat håll avvisar vi konstruktioner som syftar till att dölja förlusterna i ASSI. Vi är också oroliga för konsekvenserna för övrig skogsindustri, om nya stora statliga subventioner skall pumpas in i statliga förlustföretag. Inom skogsindustrin finns ungefär 50 000 anställda; i ASSI och NCB i dag kanske 12 000. Jag tycker att man måste tänka på alla som arbetar i svensk skogsindustri och deras anställningstrygghet. Vi moderater vill även slå vakt om domänverkets oberoende ställning och dess betydelse på den fria virkesmarknaden. Det finns många små sågverk ute i bygderna, som är beroende av virkesflödet från ASSI. Vad ASSI omedelbart behöver är en ny ledning, som griper sig an med frågan hur förlustflödet i ASSI skall stoppas. Vad Statsföretag i den akuta krissituationen behöver är en handlingskraftig styrelse, som griper sig an med problemet ASSI. Jag tycker inte att man skall lyfta bort ASSI från det styrelseansvar som Statsföretag har. Ändå har alla felinvesteringar i ASSI skett under Statsföretags ledning under 1970-talet. Låt då Statsföretag gripa sig an med problemet ASSI och självt rensa upp! Statsföretag skall också ta sig an problemet Beroxo och problemet Eiser, m.m. Statsföretags styrelse skall vara affärsskicklig nog att via affärer med i gruppen ingående företag också skaffa kapital till gruppen, inte bara förbruka kapital. Det är bra att industriministern vill omorganisera Statsföretag. Det borde industriministern ha tagit itu med för länge sedan. Då hade räkningen till skattebetalarna inte behövt bli så stor. Det vore intressant för kammaren att här i dag få en indikation på vilka belopp som industriminstern kommer att begära i tilläggspropositionen den 31 mars. Omorganisationen av Statsföretag måste baseras på 1970-talets erfarenheter, vilka klart visar att staten inte är ägnad att äga och driva företag. Affärsmässigheten och effektiviteten i statlig verksamhet tycks alltid bli lägre än i enskild verksamhet. Den politiska inblandningen går inte att undvika. Styrelsens känsla av självständighet och personligt ansvar undergrävs av att staten och politikerna finns bakom ryggen. De senaste veckornas turer runt Statsföretag illustrerar att staten har svårt att utöva sin ägarroll utifrån affärsmässiga överväganden. De företagsmäs siga och företagsledarmässiga utgångspunkterna har förblivit oanalyserade — i väldigt hög utsträckning också i den debatt som förts under de senaste veckorna. De har lämnats därhän. Något av ett maktspel mellan industriministern och Statsföretags styrelse har utspelat sig. Enligt moderat uppfattning skall statlig företagsamhet förekomma endast när särskilda skäl föreligger. Det kan vara fråga om en monopolsituation eller ett särskilt kapitalkrävande projekt eller när särskilda sysselsättningsoch regionalpolitiska skäl är för handen. Ett typexempel här är naturligtvis LKAB. I övrigt bör företagen drivas i enskild regi och verka inom de ramar för marknadshushållningen som uppställs av statsmakterna. Sverige är i dag i stort behov av industriell förnyelse. Resursutnyttjandet i hela samhället behöver förbättras och effektiviseras. Statlig företagsamhet är inte vägen att vitalisera svenskt näringsliv och svensk samhällsekonomi. Thage Peterson angav själv en av de tunga punkterna i vår kritik mot statlig företagsamhet, och det är just att man i de statliga företagen pumpar in resurser som bättre kunde användas i annan produktion. Om inte investeringar ger någon positiv avkastning, utan förluster, är de fel använda. Investeringar utan avkastning är inte vad Sverige behöver i dag. 4 miljarder i ASSI - förlusterna ökar. När är det slut på förlusterna i ASSI? Inte ens Statsföretag vågar ange när man skall nå någon form av lönsamhet för ASSI. Och hur stora är kostnaderna för Beroxo i dag? Återigen, för att inget missförstånd skall uppstå: Vi behöver statliga företag i vissa fall för att klara lokaliseringspolitiska och regionalpolitiska mål. Det är självfallet bittert för Thage Peterson att nu, 15 år efter den stolta lanseringen av socialdemokratisk näringspolitik, bevittna något av bevisen för att grundtankarna i denna näringspolitik är fel.

Herr talman! Jag skönjer vissa huvudlinjer i denna debatt. Från både höger och vänster anklagar man mig för att handläggningen inte varit som den skulle. Thage Peterson åberopar Gösta Bohman som auktoritet och säger att det har varit för ryckigt och inte visats det fasta handlag som man skulle vänta. Jag skulle vilja påstå att vad denna debatt framför allt visar är det som Sven Andersson var inne på, nämligen att det behövs mycket information omkring Statsföretag.

Debatten kom alltså att röra sig omkring direktiven till propositionsskrivandet, och det blev inte särskilt lyckat. Men jag kan erinra både Margaretha af Ugglas och Thage Peterson om att detta inte är något nytt problem. Sven Andersson var inne på detta. Vi hade 1978 att ta ställning till den Söderska utredningen. Remisskritiken var på sina håll ganska bister. Från vänster ville man inte göra någonting alls åt Statsföretag, och från vissa remissinstanser till höger hade man samma orealistiska föreställning som den Margaretha af Ugglas fört till torgs här i dag om möjligheterna till omedelbar privatisering. Den Söderska utredningen blev liggande, bl.a. därför att regeringen avgick. När vi härnäst tog ställning till Statsföretags organisationsfrågor mot bakgrund av utredningen fick styrelsen i uppdrag att själv ta itu med dessa organisationsfrågor. Sedan har dess värre inte mycket hänt, mer än att riksdagen har varit tvungen att besluta om vissa medelstillskott. Det var mot den bakgrunden, i samband med att vi i höstas tog ställning till rekonstruktionen av LKAB och det nya avtalet med SSAB, som vi i industridepartementet bestämde oss för att själva, med anlitande av utomstående expertis, göra den genomlysning och analys av Statsföretags situation som länge hade varit angelägen. Det var den som resulterade i mitt förslag till Statsföretags styrelse, som styrelsen av någon oförklarlig anledning tackade nej till. Varför säger jag ”oförklarlig” anledning? Har inte styrelsen själv mandat att se över vad som behövs av insatser när det gäller organisation och finansiell rekonstruktion?

Styrelsens roll är alltså inte så enkel som Thage Peterson och Margaretha af Ugglas gör gällande. I ett företag som har så stora behov av ägarens fortlöpande stöd måste styrelsen enligt min uppfattning ta hänsyn till ägarens direktiv och ägarens begränsade möjligheter att i en ansträngd budgetsituation fortsätta att ösa in pengar i företagsgruppen. En annan fråga som har tagits upp här gäller organisationen. Där har intresset fokuserats kring mitt förslag att lyfta ut Procordia. Procordia är ett investmentbolag i ett investmentbolag — en grupp i gruppen, omfattande ett trettiotal företag — som inte har något direkt organisatoriskt eller produktionsmässigt samband med Statsföretagsgruppen i övrigt. Men det är inte själva utlyftningen av Procordia som är det väsentliga i sammanhanget. Det väsentliga är ju att få en organisation av Statsföretag som ger garantier för effektivitet och utveckling samt överblickbarhet för de personer som är satta attstyra gruppen. Statsföretag är ju ingen liten grupp — den omfattar i runt tal 400 företag, om man inte räknar alla dotterdotterbolagen, utan i första hand räknar med de rena dotterbolagen. Det är alltså en stor grupp — med 46 000 människor anställda och med en årsomsättning på 14 miljarder. Erfarenheterna under de år som har gått visar att gruppen är för stor. Den måste därför decentraliseras, och hela verksamheten måste bli mera flexibel. Detta var det förslag som jag ställde. Jag är förvånad över kommentarerna från Margaretha af Ugglas och Thage Peterson här i dag. De är alldeles främmande för kravet på översyn av organisationen i en så stor företagsgrupp som visar sig ha så stora finansiella problem. Frågan om principen har också varit uppe till debatt här. Där vill jag då säga att jag blir beklämd av att höra Margaretha af Ugglas generellt fördöma statligt företagsägande. Det är ju så, att det i den statliga företagsgruppen finns företag som är lika goda som företag i den privata sektorn, och det är naturligtvis motiverat att det finns ett statligt företagande, lika väl som det finns ett privat och ett kooperativt företagande. Man kan inte, om man vill göra anspråk på att bli tagen på allvar, på det sätt som Margaretha af Ugglas här gör säga att statligt företagande generellt sett är av ondo. Men, Margaretha af Ugglas, man skall ställa samma krav på statliga företag som på privata. De skall alltså vara lika effektiva. Och det kravet var bakgrunden till mitt förslag till Statsföretags styrelse. Å andra sidan är oppositionens företrädare inte eniga. — Annars märker jag ju att moderater och socialdemokrater här går arm i arm i sin kritik, men här förenas de inte. Thage Peterson säger att man i stort sett inte får röra Statsföretag. Där får det inte ske någon förändring. Man får inte på statliga företag ställa de krav på ökad effektivitet som man måste ha i näringslivet i övrigt.

Skall vi då inte kräva — som jag har gjort — att de statliga företagen ser över om de själva kan frigöra kapital för sina behov och att de inte, så fort det uppträder ett kapitalbehov, går tillbaka till ägaren och kräver nya kapitaltillskott från skattebetalarna? Ställer vi politiker inte några krav på Statsföretag, så får vi heller inte den effektivitet i organisationen som vi har rätt att kräva. Får jag sedan direkt svara på en av Thage Petersons viktigaste frågor, nämligen beträffande Statsföretags fortlöpande finansiering. Vi kan till följd av Statsföretags styrelses samt moderaters och socialdemokraters agerande inte lägga fram en proposition nu, utan det kommer att finnas kvar en viss osäkerhet beträffande organisationsfrågorna fram tilli höst. Vad gör vi då för att klara den finansiella utvecklingen i bolaget, och framför allt kanske inom dotterbolaget ASSI, som har varit i fokus för intresset? Jag har också mött den oron på andra håll, bl.a. i bankvärlden, både i den svenska och i den utländska. För min del utgår jag ifrån att Statsföretag som huvudansvarig för gruppens likviditetsoch finansplanering, i avvaktan på att detta rekonstruktionsförslag för hela gruppen presenteras i höst för riksdagen, vidtar de åtgärder som kan behövas för att trygga dotterbolagens utveckling. Regeringen har också för avsikt — och det är en deklaration som jag är angelägen att göra vid detta tillfälle — att se till att Statsföretag har de finansiella möjligheterna att ta sitt ägaransvar även fortsättningsvis.

Herr talman! Jag förstår inte riktigt varifrån industriministern har fått uppfattningen att vi inte skulle vara beredda att se över de statliga företagens organisation. Industriministern vet mycket väl att vi vill göra detta, vilket jag också flera gånger framhöll i mitt tal. Jag behöver inte upprepa någonting, eftersom industriministern i protokollet kan läsa mitt första anförande. Vi har ju sagt att verksamheten är mogen för en översyn, men denna får inte gå tillhur som helst. Framför allt får den inte hanteras hur som helst. Det är helt klart att även vi ställer krav på de statliga företagen och på Statsföretag när det gäller verksamhetens innehåll — och här drar ju riksdagen upp riktlinjerna —liksom också krav på effektiviteten. Genom sin hantering och brevväxling med Statsföretags styrelse trodde möjligen industriministern att han skulle komma undan riksdagsbehandlingen och i riksdagen lägga fram ett förslag som ingen kan ändra på. 1969 fastställdes målsättning och riktlinjer för Statsföretagsverksamheten. Vad som då beslöts gäller fortfarande, det kan inte herr Åsling ändra på. Vill herr Åsling få till stånd en ändring, får han gå till riksdagen med sitt förslag. Efter riksdagsbeslutet får väl herr Åsling ta upp diskussion med Statsföretag. Här vände industriministern på allting i tron att han möjligen skulle slippa en besvärlig granskning i riksdagen — vad vet jag? Vi tycker alltså att det är bra att det nu görs en översyn, men jag har sagt att vi anser att det är utomordentligt viktigt att det inte blir en lösning som trycks på Statsföretag utifrån. Enligt vår åsikt bör också översynsarbetet utföras öppet och utan någon som helst låsning till just de strukturlösningar som industriministern har kommit med och som har underkänts på alla håll. Industriministern sade att vi med hänsyn till alla problem i vårt land måste göra den här omorganisationen. Nu liksom i radioprogrammet i morse talade han om att sjukförsäkringen hade försämrats. Men, herr industriminister, det är ju regeringen som vill försämra sjukförsäkringen. Vad som f. ö. har hänt med vårt lands ekonomi och näringsliv känner väl herr Åsling mycket väl till, eftersom han har suttit i nästan alla de borgerliga regeringar som gjort sig skyldiga till förstörelseprocesser när det gäller svensk ekonomi. Jag tycker att industriministern skall hålla isär frågorna. Statsföretags organisationsfrågor har inte ett dugg att göra med regeringens förslag att försämra sjukförsäkringen. Industriministern bör också hålla litet bättre reda på sina uttalanden om vilka lösningar som kostar staten mest med hänsyn till det statsfinansiella läget. Industriministern vet mycket väl att han ännu inte har något säkert sakunderlag för att kunna hävda att det ena eller det andra alternativet blir dyrare för staten. Ingen vet ännu vilken väg som blir statsfinansiellt dyrast, herr Åslings eller Statsföretags styrelses. Så enkelt är det. Jag hoppas att jag får en diskussion med industriministern om vad han egentligen menar med sina skrivningar om utförsäljning och privatisering av de statliga företagen. Vi för i dag i Sveriges riksdag debatten om den frågan, och jag tycker inte att industriministern skall smita undan den. Eftersom just utförsäljning på ett helt felaktigt sätt finns med i utkastet till direktiv — eller vad det nu skall kallas — tycker jag att industriministern här skall motivera varför han längtar efter att få sälja ut lönsamma delar av den statliga företagsamheten. Jag har i mitt inledningsanförande ställt så många frågor till industriministern att jag anser att jag nu kan lämna honom för en stund. Det var på sätt och vis trevligt att få upp Sven Andersson i denna debatt. Jag har alltid respekterat Sven Anderssons politiska insatser i näringsutskottet och kammaren. Och det beröm han gav Statsföretag gladde mig. Folkpartiet har med sin liberala marknadsfilosofi alltid varit tveksamt till statligt ägande och statligt företagande. Men med Sven Anderssons beröm till Statsföretag som underlag kanske man vågar hoppas att folkpartisterna inte längre har den inställningen utan har tänkt om och att de program och uttalanden som jag har läst inte längre gäller. Det vore bra om jag har rätt på denna punkt, vilket jag lär få besked om i herr Anderssons replik. Om jag inte har misstagit mig, kan jag konstatera att folkpartiet i detta avseende är bättre än sina program och sitt rykte. Därför väntar jag nu med spänning på Sven Anderssons deklaration om var folkpartiet står i fråga om statlig företagsamhet. Margaretha af Ugglas är känd som ”ätare” av statlig verksamhet. För henne är statliga företag en styggelse. Enligt Margaretha af Ugglas är det inom den statliga företagssektorn som alla misslyckanden och förluster förekommer. Det är litet väl enögt att se det så. Har inte Margaretha af Ugglas hört talas om förluster och krascher i det privata näringslivet? Känner inte Margaretha af Ugglas till Oskarshamns Varv och Munksjökoncernen? Nu säger hon att man kan behöva statliga företag vid ett enda tillfälle — när inte de privata företagen ställer upp. Jo, jag tackar jag! Jag tror att människorna i Norrbotten sänder en tacksamhetens tanke till staten för de statliga företagens verksamhet i Norrbotten. Utan dessa företag hade arbetslösheten i den delen av Sverige varit ännu värre.

Herr talman! Jag har med mig upp i talarstolen moderata samlingspartiets motion om den ekonomiska politiken, som i går delades ut i våra fack. Jag skulle vilja kalla den moderata samlingspartiets blå bibel. I motionen finns ett avsnitt om Statsföretag. Och jag känner igen formuleringarna som Margaretha af Ugglas här använder. De är tagna direkt ur denna blå bibel. Bl. a. står det att staten inte bör driva företag annat än i rena undantagsfall. Moderaterna kräver också nya riktlinjer för Statsföretagsgruppens verksamhet. Man hänvisar till Gunnar Söders utredning och säger att ingenting har hänt sedan den avlämnade sitt betänkande. Förutom att man kräver dessa nya riktlinjer för Statsföretags verksamhet talar man om sanering och utförsäljning av de företag som arbetar under normala affärsbetingelser. Det är då märkligt att detta stämmer så bra med de intentioner som industriministern tycks ha.

Det verkar som om det är moderaterna som styr denna politik. Min fråga blir naturligtvis: Är regeringen fortfarande så känslig för moderaternas kritik, att den försöker genomföra deras policy? Margaretha af Ugglas säger att statliga företag möjligen kan användas i regionalpolitiskt syfte, och då vill jag ställa en fråga till henne. Jag kan inte återfinna en sådan formulering i den del av er motion som behandlar Statsföretags roll. Där finns bara det kategoriska påståendet att staten skall driva företag endast i rena undantagsfall. Någon formulering om att staten skulle använda sig av denna företagsform i regionalpolitiskt syfte finns inte. Detta måste alltså vara ett påhitt av Margaretha af Ugglas själv. Hon kan ju förklara sig här, om hon har en från partiet avvikande mening. Nu skall Statsföretag utredas, enligt herr Åsling, och framtiden skall kartläggas av en särskild arbetsgrupp. Jag hoppas att herr Åsling i sitt nästa inlägg svarar på frågan: Tänker ni se till att de anställda ges en fullständig och fullgod representation i denna arbetsgrupp? Det är ju de anställdas erfarenheter som man kan ha till hjälp, när man skall undersöka förutsättningarna för framtiden. Jag kan också tillägga följande fråga: Skall denna arbetsgrupp, enligt givna direktiv, arbeta i den anda som genomsyrar moderaternas krav på Statsföretags utförsäljning och på att statlig verksamhet skall bedrivas endast i undantagsfall? Eller skall arbetsgruppen arbeta i en anda av att göra Statsföretag mera offensivt, mera som en spjutspets för förnyelse och utveckling av svensk industripolitik? Jag kan inte befria mig från känslan av att industriministern nu försöker komma ifrån frågan om Statsföretags framtid, genom att skjuta hela ärendet framför sig inför det stundande valet. Är det här en så besvärlig fråga inför valet att ni måste skjuta på den? Det är i så fall inte just, varken mot riksdagen eller mot väljarna. Alla hundratusentals människor, som direkt eller indirekt är beroende av den framtida statliga industripolitiken, förväntar sig nu ett svar på frågan hur det skall bli med deras jobb, med deras egen och deras hembygds framtid. Den frågan vill de ha svar på före valet. De vill veta hur partierna står i den här frågan, innan de går till vallokalen. De vill kanske ta detta som en indikation på hur de skall ställa sig i valet. Alla försök att krypa bakom nya utredningar skapar, som jag ser det, ytterligare villrådighet, oro och ovisshet om framtiden. Det vore bättre om regeringen gav ett klart besked, åtminstone om vilka principer man tänker följa när det gäller Statsföretags framtid. Några ord kan det också vara värt att säga om just den finansiella situationen, om hur räntepolitiken och devalveringen har påverkat situationen för statsföretagen. Det är faktiskt så att ASSI har fått hårda smällar på grund av regeringens devalvering och räntepolitik.

Herr talman! Min huvudkritik gentemot industriministern går ut på att det inte har hänt något i fråga om de statliga företagen under de sex år som har gått sedan 1976. Om herr Åslings mål har varit — som han själv formulerar det —största möjliga effektivitet, kan vi tyvärr konstatera att han inte har lyckats i sitt uppsåt, eftersom vi nu står inför behovet av nya, stora kapitaltillskott till Statsföretag. Då är också att konstatera att Statsföretag under 1970-talet har fått bortåt 13 miljarder kronor genom beslut här i kammaren. Min kritik nu går ut på att industriministern inte orkar med att lägga fram några nya riktlinjer för Statsföretags verksamhet, att han skjuter hela frågan på framtiden, till efter valet. Vi tycker att detta är mycket allvarligt och oroande, eftersom förlustnotorna bara kommer att öka. Här behövs omedelbar handling i en lång rad förlustföretag. Jag undrar vad industriministern väntar sig för handlingskraft av Statsföretags styrelse, efter den behandling som denna styrelse har utsatts för under de senaste veckorna. Vi är inte emot en ny organisation för de statliga företagen. Vi har t.ex. föreslagit att man skall överväga om LKAB och SSAB bör ligga kvar inom Statsföretagsgruppen eller om t.ex. de företag som vi inom moderata samlingspartiet anser ha en särskild roll i lokaliseringsoch sysselsättningspolitiken bör ligga kvar. Det är ett av de förslag vi har fört fram i en partimotion till riksdagen. Men vad som enligt vår mening framför allt behövs är en ny målsättning för Statsföretagsgruppen. Jag undrar om industriministern är så överens med Thage Peterson att han anser att den socialistiska målsättningen om största möjliga expansion för de statliga företagen skall få stå kvar. Den har ju fått stå kvar oförändrad — tyvärr. Vi har motionerat i riksdagen om att den skall ändras. Det vet Sven G. Andersson mycket väl. En och annan gång har vi t.o.m. fått stöd från en folkpartist när det gällt yttranden i näringsutskottet. Till sist vill jag säga några ord till Thage Peterson. Han tog upp frågan om resursutnyttjandet, och det var bra. Den statliga företagssektorn har, som jag sade tidigare, hitintills fått bortåt 13 miljarder genom beslut i riksdagen. Det är mer än dubbelt så mycket som alla nyemissioner på börsen under 1970-talet. Det finns anledning att begrunda samhällsnyttan i vad gäller resursutnyttjandet i de båda fallen.

Herr talman! Sven Henricsson sade att det inte var just mot riksdagen och de anställda inom Statsföretag att skjuta på denna fråga över valet. Jag beklagar förseningen. Min avsikt var att lägga fram en proposition den 10 mars — jag kan hänvisa till den propositionsförteckning som talmannen har fått från regeringskansliet. Margaretha af Ugglas säger också att det är fel att skjuta på frågan. Men var det ändå inte den nya koalitionen moderater-socialdemokrater som, när Statsföretags styrelse sade nej till min redogörelse för propositionens innehåll, fann det politiskt opportunt att omgående springa ut och ta avstånd från den tillämnade propositionen? Gösta Bohman talade om tricksande, och han har här fått instämmande från socialdemokratiskt håll. Ansvaret för förseningen och för oron bland de anställda i Statsföretagsgruppen vilar alltså dels naturligtvis på styrelsen, som gjorde denna oförklarliga manöver gentemot ägaren, dels naturligtvis på socialdemokrater och moderater, som fann det politiskt opportunt att avisera sitt avståndstagande från de förslag som vi hade för avsikt att lägga fram. Det är alltså, Sven Henricsson, koalitionen socialdemokrater-moderater i denna fråga som man får hänvisa till, när de anställda och andra frågar varför de får leva i osäkerhet beträffande Statsföretag ännu ett tag. Får jag till Thage Peterson säga att avsikten självfallet är att den här arbetsgruppen skall arbeta öppet. Men det är ju en arbetsgrupp för regeringskansliet, eftersom den skall förbereda en proposition. Normalt brukar man inte låta en arbetsgrupp i regeringskansliet som arbetar med en proposition — i detta fall med den nye ordföranden och revisorn Sören Mannheimer som medlemmar -— få en alltför vid representation. Jag kan emellertid försäkra att avsikten är att arbetsgruppen skall ta alla tänkbara kontakter med de anställda och deras organisationer samt även vara öppen för att höra andra experter. I direktiven anges också mycket riktigt att mitt förslag är huvudalternativ men att gruppen har frihet att pröva alternativa utvecklingsformer för Statsföretagsgruppen. Thage Peterson säger att jag talat om att försämra sjukförsäkringen. Att införa en ökad självrisk är ju inte nödvändigtvis en försämring, men det är ett symtom på vad vi måste göra i det här landet, nämligen att försöka få balans mellan konsumtion och produktion. Det intressanta är, Thage Peterson, att om vi adderar alla socialdemokratiska förslag så finner vi att dessa innebär en ytterligare försämring av budgetutfallet och i realiteten, om det skall finnas någon logik, ännu större tryck på Statsföretag att visa lönsamhet. Sedan säger Thage Peterson att det inte finns något säkert sakunderlag för min proposition. Det var mycket märkligt. Det är ett sakunderlag som har arbetats igenom mycket omsorgsfullt av revisorer och tillkallade experter. Och även om det kanske inte finns så mycket av ideologiska utfästelser och analyser i det, så är det siffermässigt och resultatmässigt ett säkert sakunderlag. Dessutom hade det förslag som jag ställde på grundval av det sakunderlaget i ett brev till Statsföretags styrelse en mera långsiktig inriktning än det som Statsföretags styrelse sedan stannade inför och som är en mycket kortsiktig historia, där man dessutom lämnar över t.ex. Beroxooch ASSI-problemen till det ovissa. Beträffande privatisering vill jag säga att min inställning är att Statsföretag liksom andra företag som eftersträvar maximal effektivitet naturligtvis måste vara öppet för att sälja företag och hitta partner där det är önskvärt och där det är möjligt. Dessutom är detta krav ännu mer angeläget i dag, när man måste gå till skattebetalarna för att få kapitalförstärkning. Då bör gruppen också — och det var avsikten med min uppläggning — gå ut på marknaden och se vilka partner man kan hitta och vad man kan göra själv för att frigöra kapital, så att bördan på skattebetalarna om möjligt kan lättas. Man kan inte isolera frågan om Statsföretag i från den statsfinansiella situationen. Margaretha af Ugglas säger att det inte har hänt någonting sedan 1976. Det tycker jag är att verkligen bortse från fakta. Att Statsföretagsgruppen under de svåra åren, t.ex. 1977-1978, fick sig nya uppgifter ålagda — att ta hand om struktureringen av stålindustrin och ta hand om de svåra problemen i LKAB etc. — innebär väl också att någonting händer. Men att man under den tiden, med den press som då fanns på Statsföretagsgruppen, skulle kunna ålägga gruppen att göra en genomgripande organisationsförändring är naturligtvis att ta i. Jag är litet undrande inför vad Margaretha af Ugglas här säger, att jag borde ha respekterat styrelsen. Visst respekterar jag styrelsen och dess opinionsyttringar, men jag kan självfallet inte respektera att den säger nej till det sätt på vilket ägaren-staten skall reorganisera och refinansiera bolaget. Menar Margaretha af Ugglas därmed att jag borde ha accepterat styrelsens förslag i stället för att framhärda i att lägga fram det som skulle ha inneburit en organisatorisk och finansiell rekonstruktion på lång sikt av företagsgruppen? Margaretha af Ugglas är faktiskt skyldig kammaren en förklaring i det här avseendet.

Herr talman! Först ytterligare några ord till Sven Andersson. Jo, jag läste ju och var med om att behandla den lilla folkpartiregeringens industripolitiska proposition, och den tycker jag nog att vi helst skall glömma. Det var den propositionen som den nuvarande industriministern hade fräckheten att betygsätta som en enkel trebetygsuppsats. Det är inte från tidningarna jag har hämtat mina kommentarer till varför folkpartiet är tveksamt till eller är emot statlig företagsamhet, utan det är från folkpartiets program. Dem har jag studerat med stort intresse. Men det är möjligen så att de programmen inte gäller för Sven Andersson i riksdagens talarstol, och i så fall vill jag säga att det är en tillnyktring från Sven Anderssons sida. Äntligen kom industriministern till frågan om privatiseringen. Jag vill säga några ord i det sammanhanget. Regeringens industripolitik blir egentligen alltmer häpnadsväckande. Först förstatligar man företag genom att överta en lång rad konkursprojekt till väldigt höga priser. Man gör utbetalningar för detta på skattebetalarnas bekostnad — skattebetalarna är ett uttryck som herr Åsling ofta använder. Men sedan överlämnar man åt skattebetalarna att betala för kalaset, dvs. för den formen av socialisering. På stålsidan finns det många exempel, som herr Åsling vet. De lönsamma bitarna skall enligt den filosofi som herr Åsling gör sig till tolk för tas ut ur Statsföretag AB. Kvar skulle då egentligen bli ett andra Samhällsföretag, om industriministerns innersta tankar skulle fullföljas. Vad innebär det här? Jo, det innebär att de privata intressena skall bära frukterna av samhällets insatser. Det är en ekonomiskt dålig politik för skattebetalarna. Men jag kan förstå detta, om det är en medvetet dålig borgerlig politik, som syftar till att bryta sönder Statsföretagsgruppen och att ta bort ett av samhällets näringspolitiska instrument. Det är möjligt att regeringens avsikter härvidlag då klarnar. Därför är det verkligen tur att den här debatten, som kunde stoppa en del av industriministerns mest långtgående planer, uppstått. Avsikten var ju vidare att en proposition om Statsföretag skulle läggas fram redan i höstas. Nu blev det inte så. Frågor som rörde SSAB och LKAB bröts ut och behandlades i särskild ordning av riksdagen. Övriga finansiella frågor sköts upp till våren. Redan i höstas hävdade vi socialdemokrater att fördröjningen kunde leda till allvarliga problem vid planeringen av verksamheten i en del av Statsföretags dotterbolag. Industriministern kommer ihåg att jag särskilt pekade på bl.a. Eiser i riksdagsdebatten. Nu försöker industriministern, herr talman, att skylla på Statsföretags styrelse och den politiska oppositionen i riksdagen, som fullgör sina uppgifter när det gäller granskningen av den sittande regeringen. Nu kan herr Åsling inte lägga fram någon proposition eftersom den politiska oppositionen till höger och till vänster har varit ofin nog att kritisera honom för a) hans brevväxling med Statsföretagsgruppen, b) olika presskonferenser samt c) hans så gott som dagliga uttalanden om Statsföretag. Men vi har ju inte fått några förslag till riksdagen att behandla. Vi har i tidningar kunnat läsa om herr Åslings göranden och låtanden, eller sett på TV och hört på radio om dem. Det är emellertid först i denna debatt som man från politiskt håll säger till herr Åsling: Självfallet måste riksdagen ha en redovisning redan i vår i fråga om de statliga företagen och en redovisning av det finansiella tillskott som behövs till Statsföretag. Då hävdar jag att det naturligtvis finns möjligheter att redan nu ta fram lösningar som skapar arbetsro i Statsföretag, utan att man för den skull behövde föregripa resultatet av organisationsutredningen. Det får ju inte vara så att industriministern sitter i ett hörn och trilskas i besvikelsen över att Statsföretagsfrågorna har gått honom emot. Här står alltför många människors jobb och trygghet på spel för att vi skall ha råd med den typen av — om jag får begagna ett uttryck som vi ibland använder — prinsessan-på-ärten-fasoner. Den politiska oppositionen i riksdagen har sagt nej till herr Åslings olika turer och sagt att dessa skall redovisas här. Jag ansvarar för den socialdemokratiska oppositionen och har dessutom lagt fram ett antal förslag men också gjort ett antal instämmanden i det som herr Åsling nu avser att göra. Då är det viktigt att vi i första hand kan koncentrera oss på att få sakligt riktiga lösningar, på att arbetsgruppen får arbetsro och möjlighet att komma med sakligt riktiga lösningar som en regering i höst kan presentera för riksdagen, men också att den nuvarande regeringen tar sitt ansvar för att de statliga företagen får det finansiella tillskott som de behöver för att kunna arbeta och för att kunna planera.

Herr talman! Som man hanterar en sak så blir också reaktionerna — det är ju en gammal sanning. Om jag går till väga på ett visst sätt, kanske litet klantigt, kanske litet fyrkantigt, kanske litet självrådigt, då blir också reaktionerna därefter. Om jag däremot närmar mig en problematik på ett mjukare sätt och så att säga konsulterar alla krafter som kan ha intresse i frågan, innan jag går till defintiva åtgärder, finns det stora utsikter att man kan komma fram till lösningar. Det är väl just detta, herr Åsling, som man borde ha haft i tankarna, då man attackerade frågan om en omorganisation av Statsföretag. Herr Åsling vill inte svara på frågan hur det kommer att gå med ASSI, Domänverket och NCB och idén om att sammanslå dessa tre företag. Det får jag väl tolka på det viset att det ändå ingår i direktiven för utredningen att den skall eftersträva en form av sammanjämkning mellan de här företagen, vilket ju inte alls är omtyckt av de anställda. Margaretha af Ugglas säger att det blir så väldigt dyrt med Statsföretag. Ja, det är klart att det ofta kan bli dyrt när Statsföretag i många fall får ta över sådana uppgifter som inte det privata näringslivet vill lägga sin hand vid. Hur dyrt blir då det privata näringslivet här i landet? Arbetslösheten uppgår nu till 153 000 personer. Jag såg ett dokumenterat program i TV, där man hade räknat ut — det har för resten stått i seriösa tidningar — att arbetslösheten kostar vårt land 7 miljarder kronor per månad eller lika mycket som försvaret. Måste inte något av dessa förluster gottskrivas den mycket omhuldade marknadshushållningen och den privata företagsamheten, som Margaretha af Ugglas har tagit på entreprenad att alltid försvara? När det gäller privatiseringen, som här är på tal, så låt oss för all del komma ihåg att många av de här krisföretagen faktiskt har kommit från det privata näringslivet. Man har från statens sida varit tvungen att ta över sådana företag som de privata ägarna inte ville ha med att göra. Samhället-staten, som kände ett något större ansvar, måste hoppa in och göra någonting för att rädda arbetssituationen, sysselsättningen och förhållandena på många orter. Det är bara ett exempel på hur samhället måste ta itu med problemen, när inte det privata näringslivet klarar dem. Men detta säger man naturligtvis inte ett ord om från moderaternas sida, utan man talar om att man skall försöka privatisera. Ja, det är väl i så fall sådan verksamhet som lönar sig, som går bra, som man vill ta över. Det har ju bevisats att man inte vill ha att göra med det som körts i botten och där ägarna har lämnat skutan. Det överlämnar man med varm hand till samhället och de många gånger omhuldade skattebetalarna att ta över ansvaret för. Jag tror att vi skall ha klart för oss att detta också har en ideologisk sida.

Försök inte komma undan den ideologiska frågeställningen!
Herr talman! Jag vill ge Sven Henricsson ett konkret exempel. Kabi lär vara ett av de få läkemedelsföretag i världen som har gått med förlust och som fortfarande har mycket dåligt resultat. Jag tror att man med fördel skulle kunna sälja Kabi till några enskilda läkemedelsintressenter. Statsföretag skulle därmed få loss korta fordringar på över 200 milj.kr. och kanske ännu mer, och det skulle naturligtvis förbättra Statsföretagskoncernens ställning. Jag vill till industriministern säga, att man kan få intrycket, av hans sätt att debattera, att den ende som inte bär något ansvar i den här tråkiga historien är industriministern själv. Industriministern är väl ändå inte så lättskrämd att han — när han efter ett skissartat bud, framlagt vid en presskonferens, får mothugg på en punkt, nämligen att staten skall köpa Procordia av sig själv för 2 miljarder kronor — lägger alla sina ambitioner på hyllan? Var hans förslag inte mer genomtänkta än så? Jag kan försäkra industriministern att vi moderater är beredda att resonera om nya riktlinjer, med omedelbar verkan, för Statsföretags verksamhet. I detta hänseende är jag ense med Thage Peterson. Jag menar att riksdagen under våren måste få en redogörelse för Statsföretags problem och dess ställning och måste få tillfälle att ta ställning till målsättningen för Statsföretags verksamhet. Men, herr Åsling, försök samla en borgerlig majoritet runt ett sådant förslag! Med det jag sade om Statsföretags styrelse menade jag något så enkelt som att den rimliga tågordningen hade varit att styrelsen först fått presentera ett förslag till hur koncernens problem skall lösas. Då hade i första hand styrelsen fått ta sitt ansvar.